Fru talman! Det börjar på en punkt äntligen bli annat ljud i skällan, nämligen när det gäller hemlighetsmakeriet. Nu skall arbetsgrupperna komma till utskotten och informera. Annat var det när vi från miljöpartiet krävde information och statsråd efter statsråd hänvisade till att denna information utgjort internt arbetsmaterial. När nu riksdagen strax kommer att besluta att EFTA-delegationen kommer att få tillgång till allt relevant material — och bl.a. jag redan är invald i denna EFTA-delegation — har regeringen uppenbarligen inte något annat val än att tala om att den kommer att lämna den information som är relevant. Det är bra att regeringen böjer sig efter det otroliga motstånd mot öppenhet som regeringen envetet visat månad efter månad genom att hålla inne relevant material. När det gäller förhandlingsuppläggningen är det naturligtvis så, att riksdagen ännu inte har fattat sitt beslut. Anita Gradin kan därför säga att riktlinjerna är oförändrade. Men om några timmar, när beslutet är fattat, kommer det att finnas ett beslut som innebär, som jag här beskrivit, att nya förbehåll tillförs. Ingen har förnekat detta, och t.o.m. utskottets ordförande har talat om kompletteringar och förändringar, och andra har talat om förtydliganden. Det är alldeles solklart att det betänkande vi här kommer att fatta beslut om innebär att riktlinjerna för regeringens agerande inte är oförändrade, utan de är förändrade. Det var just ordet förändrade som utskottets ordförande använde sig av. Riktlinjerna är förändrade. Man får innerligt hoppas, när beslutet väl är fattat, att regeringen och Anita Gradin har förstått att de har, kanske något vulgärt uttryckt, gått på pumpen. Resonemanget håller inte längre. Det finns ingen möjlighet att fortsätta som tidigare. Det är kanske alltför drastiskt att kalla det hela för ett underkännande, men jag noterar att Anita Gradin i varje fall inte hävdar att detta är ett felaktigt yttrande. Möjligen är det alltför drastiskt. Det är kanske inte fråga om BC, utan om B? men jag bjuder på de nyanserna. Det viktiga är att godkänd, eller något liknande, nu är drastiskt sänkt av riksdagen. Till detta kommer att det inte bara är den svenska riksdagen som ger nya riktlinjer. EG-parlamentet sade för en tid sedan att de länder som inte vill bli medlemmar ej heller kan få exakt likvärdiga rättigheter. Från båda dessa håll kommer klara besked om att den uppläggningen regeringen arbetat med, nämligen att man skall kunna få allting utan att det kostar någonting, inte längre fungerar. Varför inte tänka om i grunden?

Fru talman! Det var intressant att ta del av statsrådet Gradins redovisning av den mest aktuella händelseutvecklingen när det gäller Sveriges kontakter med EG. Det gäller inte minst redovisningen av hur man nu bygger upp EFTA som ett starkt stöd i dessa förhandlingar. Jag kan med anledning av tidigare replikskifte inte undgå reflexionen att det av denna redovisning tydligt framgår att EFTA inte kommer att förbli vad det har varit, utan att det verkligen utvecklas till någonting nytt. Man kanske ändå bör kunna överväga att utnyttja det här nya instrumentet också i kontakter med andra marknader i framtiden. Jag tycker att detta är väl värt att tänka på. Jag delar den uppfattning som här i dag framförts av statsrådet och flera andra om att det finns ett värde i att vi har en förhandlingsplattform som är brett politiskt förankrad. Det är ett ganska omfattande arbete i utrikesutskottet som har lett fram till detta. Jag vill gärna passa på att här anbefalla ett noggrant studium av detta betänkande i alla de arbetsgrupper och myndigheter, exempelvis förhandlingsdelegationen, som kommer att arbeta med frågan. Realiteterna avgörs genom det fortsatta förhandlingsarbetet och av på vilket sätt beslutet verkställs. Ett bibehållande av den breda förankring som finns kring förhandlingsarbetet är beroende av att det som utskottet nu uttalar omsorgsfullt följs upp i praktiken verkställighetsarbetet. Jag vill uttala min förhoppning att detta verkligen kommer att ske. Det är naturligtvis också viktigt att den insyn jag tidigare talade om blir så fullständig som möjligt. Jag noterar att statsrådet välkomnar den nya och utvidgade roll som EFTA-delegationen får. Jag hoppas att den skall visa sig vara ett bra organ för samråd och information, och att EFTA-delegationen verkligen kommer att få alla behövliga resurser för det här arbetet. Jag tycker att förslaget att arbetsgrupperna skall redovisa för fackutskotten är värdefullt. Detta är naturligtvis någonting som riksdagens utskott bör ta fasta på. Det beslut vi fattar i dag är viktigt, men uppföljningen är ändå viktigare. Vi skall med stort intresse ta del av hur detta arbete fortlöper.
Fru talman! Jag noterade att Anita Gradin ändå hade förstått vad vpk:s Europapolitik går ut på, och att hon inte anklagade vpk för att på något sätt vilja isolera sig. Till detta säger Anita Gradin att den långsamma reformtakten i exempelvis Östeuropa begränsar våra möjligheter att få ett mer intensivt utbyte med dessa länder. Jag kan nog hålla med Anita Gradin om att reformtakten fortfarande är långsam, men den står inte still. Frågan är om Sverige aktivt kan medverka i den reformprocess som pågår, eller om vi bara passivt skall sitta och vänta och koncentrera oss så våldsamt som vi nu gör på EG. Det är detta som är frågan. Jag anser nog att Sverige skulle kunna vara mycket mer aktivt och påskynda processen när det gäller ekonomiska reformer i Östeuropa. Anita Gradin talade också om de nya instanser som byggs upp när det gäller samarbetet med EG. Först och främst finns hela regeringskansliet och den enorma stab av människor som sitter dag ut och dag in, vecka ut och vecka in. och arbetar med EG-frågan. Nu kommer det en ny stor mastodont. Det är fråga om en enorm organisation som har byggts upp på mycket kort tid. Detta visar att frågan om anpassning och harmonisering till EG inte är någon liten fråga, utan en mycket stor fråga. Man bör fråga sig vad det är för någonting som växer upp enbart kring EG-frågan — om den nu inte är så allvarlig som man gör gällande. Detta sker samtidigt som det finns andra sektorer i detta land som inte får sina behov tillgodosedda, utan som mer eller mindre lever på svältkost. På dessa områden finns det inte resurser, och det finns inte personal. Jag har noterat att finansministern har varit ute och rest. I det sammanhanget sade han att valutaregleringen skall avvecklas fullt ut. Det är i linje med det beslut som EG:s ministerråd har fattat om att medlemsländernas regleringshinder skall ha avskaffats senast den 1 juli 1990. Vi ligger alltså före EG:s medlemsländer när det gäller att plocka bort valutaregleringen. Vad säger detta?
Fru talman! Också jag vill tacka statsrådet för en bra redovisning av den senaste händelseutvecklingen. Det är tydligt att förhandlingarna i och med tätare ministermöten nu börjar ta form och få struktur. Jag noterar särskilt att inget enskilt medlemsland inom EFTA skall kunna förhindra att frågor i vart fall kommer upp på dagordningen. Jag hoppas att det också går att finna en lösning på de problem som kommer upp till diskussion. Statsrådet säger att utvecklingen nu går snabbt, och det är säkert så. Men man måste också konstatera att detta gäller de formella frågorna och strukturen. Så mycket förhandlingsresultat finns i vart fall inte att redovisa. För att hålla den svenska allmänheten informerad så vore det bra om redovisningar kunde förekomma oftare och vara mer konkreta, även om det kanske inte alltid finns egentliga skäl att gå ut med sådana redovisningar. Den ”gröna vitboken” bör alltså få efterföljare; kanske inte lika omfattande men i stället mer konkreta. Fru talman! Jag vill återkomma till frågan om etableringsregler för utländska företag i Sverige. Jag vill fråga statsrådet Anita Gradin om hon kan hålla med Stig Alemyr om att det nog i längden kommer att vara svårt att upprätthålla en diskriminerande för utländska företag lagstiftning i Sverige. Om man skulle upprätthålla denna lagstiftning, vilka effekter skulle det i så fall få för sysselsättning och ekonomisk utveckling här i Sverige? Det vore bra om statsrådet för regeringens vidkommande kunde göra samma deklaration som Stig Alemyr nyss gjorde. För klarhets vinnande, fru talman, vill jag säga att majoriteten i utskottet Prot. 1988/89:129 — föreslår att de riktlinjer som riksdagen lade fast i fjol skall gälla även i år. Vii utskottsmajoriteten säger att vi skall eftersträva delaktighet i de fyra friheterna, och att vi är beredda att förhandla om allt förutom utrikespolitiken. Det är vi i majoriteten som så småningom förbehåller oss rätten att betygsätta hur väl regeringen följer dessa riktlinjer och hur väl man lyckas förvalta detta uppdrag.

Fru talman! Det är ett faktum att det svenska anpassningsarbetet går oerhört trögt. Om den ”gröna vitboken” bekräftar något, så är det just detta. Det är det som är det djupt oroande. Förhandlingsarbete är en sak; där är vi inte den enda parten. Men vi måste ändå se till att vi i våra egna handlingar närmar Sverige till Europa och inte fjärmar Sverige från Europa genom tröghet i det byråkratiska maskineriet och genom tillsättandet av många arbetsgrupper. Det var åtminstone litet hoppfullt att det tydligen i september skall komma en tidsplan för det svenska arbetet. Det var ett klargörande här i riksdagsdebatten, och vi får hoppas att detta för frågan något framåt. Jag vill också understryka att den ”gröna vitboken” faktiskt inte motsvarar vad bl.a. moderata samlingspartiet har begärt, nämligen att få en ordentlig redovisning av det arbete som sker. Men så är det. Nu får vi rikta blickarna framåt och hoppas att vi i september kan få ytterligare klarlägganden om vad som händer. Det viktiga är ju resultaten.

Fru talman! Anita Gradin viftar bort min uppmaning till omtänkande med att man inte kan få överbetyg av oppositionen. Jag skulle vilja fråga: På vilket sätt är Anita Gradins EG-politik socialdemokratisk? Vad är det socialdemokratiska i den? Den är ju fullständigt i överensstämmelse med moderaternas och folkpartiets. T.o.m. den lilla formella skillnad som fanns i en reservation har ju Stig Alemyr i praktiken redan suddat ut. Vad är det för socialdemokratiskt med denna ohejdade vilja att kasta sig ut i en gigantisk låt-gå-liberal marknadsekonomi? Vad är det som händer i ert kansli, och vad är det som skall hända? Här säger t.ex. statssekreterare Michael Sohlman i en intervju i Handelskammartidningen att jordbruket inte får blockera världshandeln. Sedan behandlar han spalt upp och spalt ned jordbruket som en blockering för frihandeln — inga andra aspekter. Han säger att Sverige skulle vinna på att få en prisoch kvalitetsnivå som är i klass med andra europeiska länders. Jordbruket är bara ett slags hinder på vägen, men utskottsmajoriteten — det hoppas jag blir uppmärksammat — säger att man skall ta hänsyn till det jordbruk som har regionalpolitisk betydelse och det som bidrar till att bevara särskilda miljövärden. Men det är en sanning som alla som vet någonting om EG känner till och som också regeringen har erkänt i ett yttrande som jag citerade tidigare, att den stora marknaden leder till en fruktansvärd 59 det som är socialdemokratiskt och solidariskt i er uppläggning? Har ni aldrig frågat er vad det kan bero på att moderater och folkpartister är så angelägna om att vi skall komma in på EG:s stormarknad? Kan det bero på att de inte vill ha vare sig någon social eller ekologisk styrning av marknadsekonomin? Kanske är det så att storföretagen inte är så mycket på väg till EG — för där är de redan — som från en politisk styrning i Sverige. Har ni ställt er den frågan någon gång? Det verkar som om denna nyliberala smitta verkligen har trängt ända in i socialdemokratins innersta cirklar — total kapitulation för de krassaste kommersiella värdena. De skall styra Sveriges framtid. Det är en glädje att läsa fackförbundspressen i dessa dagar. I fackförbundspressen har man börjat vakna. Där börjar man verkligen ta EG:s krassa verklighet på allvar, och där ställer man alltmer samma frågor som vi i miljöpartiet de gröna. Anita Gradin borde lyssna medan det är tid.
Fru talman! Jag har respekt för att det kan vara svårt för regeringen, och kanske också olämpligt, att ta ställning i detaljfrågor, innan utredningar är klara. Men i denna fråga, som i många andra, kan man och bör man nog tillkännage en attityd. Den fråga som jag talar om gäller alltså regelsystemet för etablering av utländska företag i Sverige eller utländska förvärv av delar av eller hela svenska företag. Tror statsrådet att vi på denna punkt kan upprätthålla en särlagstiftning som de facto diskriminerar utländska ägare, samtidigt som vi förväntar oss att svenska företag skall kunna förvärva utländska företag i utlandet och samtidigt bli delaktiga av de fyra friheterna? Jag tror att en attityd i denna fråga är möjlig och nödvändig, utan att man för den skull går in på detaljer när det gäller hur lagstiftningen skall se ut. Låt mig till sist, fru talman, ändå få uttala min oförställda glädje — jag hoppas att det inte besvärar statsrådet — över att regeringen i denna fråga gör ett synsätt till sitt som faller tillbaka på vad i varje fall jag vill kalla socialliberalism, inte nyliberalism. Inte heller går det tillbaka på ett synsätt som skulle föra Sverige bakåt, vilket en del reservanter i betänkandet gör sig till talesmän för.

Fru talman! 1990-talet måste, enligt min mening, bli decenniet då Sverige 6 juni 1989 äntligen säger ja till det europeiska samarbetet. Detta är ett val som står mellan att delta i en historisk samarbetsprocess eller att stå vid sidan av, ett val mellan att bli marginaliserade eller att gå in för medverkan — mellan att vara en randstat eller att försöka vara en medlem. Att säga ja till Europa innebär att säga ja till en europeisering av Sverige, och det är faktiskt en stor och genomgripande förändring för ett land som länge litet grand odlat en utkantsposition och ibland varit mån om att markera sin distans till andra västeuropeiska länder. Jag tillhör dem som är litet oroliga för Sveriges framtid, för att vi sjunker ned i våra egna problem, för att Sverige blir en randstat, som inte kan ge sina medborgare samma möjligheter som andra västeuropeiska länder att tillvarata framtidens alla möjligheter. Det talas också i denna kammare mycket om de ekonomiska konsekvenserna av att Sverige hamnar vid sidan av. Dessa konsekvenser skall förvisso inte underskattas. Vårt välstånd bygger i mycket hög grad på vårt ekonomiska utbyte med det övriga Västeuropa. Varje lösning som inte ger svenska medborgare, institutioner och företag samma möjligheter och rättigheter som medborgare, institutioner och företag i det övriga Västeuropa får har sitt pris i form av en sämre välfärdsutveckling. Men vi måste inse att EG inte först och främst är en ekonomisk gemenskap. EG-samarbetet är först och främst politiskt i detta ords allra vidaste bemärkelse. Det EFTA som socialdemokraterna ofta talar om är en ren handelsorganisation, men det EG som nu växer sig allt starkare är faktiskt oerhört mycket mer. EG har sitt ursprung i fredssträvandena i Västeuropa, men gradvis tror jag att det är en annan insikt som har växt fram och blivit en allt starkare drivkraft i det västeuropeiska samarbetet. Jag tror att man kan se seklet mellan mitten av 1800-talet och mitten av 1900-talet som den nationella statens sekel. Det var då nationalismen blev en allt starkare kraft, när nya nationalstater slog sig fram, när man centraliserade makten de gamla, när den europeiska utvecklingen kom att domineras av de allt starkare nationalstaternas allt starkare maktrivalitet. Nationalstaten var på många sätt den industriella erans allenarådande politiska organisationsform. Den moderniserade, likriktade och centraliserade i takt med den tidens krav och den teknolgins möjligheter. Men nu förändras mycket. Man talar om övergången från industritill informationssamhälle. Många gamla begrepp ställs på huvudet, och vi ser att den gamla nationalstaten har blivit för stor för många uppgifter som kan lösas långt mycket bättre i den lilla skalan, samtidigt som den blivit för liten för många uppgifter som måste lösas över de gamla nationsgränserna. Vill vi i Sverige vara med i det historiska arbetet på att bygga samarbete och inflytande över de gamla nationalstaterna, då är det i det europeiska samarbetet som vi måste vara med. Sverige är en del av Europa - inte av Asien, Afrika eller Amerika. EG, den europeiska gemenskapen, är ett i många stycken ofullständigt och i många stycken ganska stapplande försök att bygga den nya tidens 61 samarbete. Men alldeles oavsett vad man tycker om det ena eller det andra inom detta EG, så är EG den organisation som mer än nio av tio fria européer genom fria val gett sin anslutning till som uttrycket för deras strävan efter ett europeiskt samarbete över nationsgränserna. För den europé som anser att framtiden kräver alltmer av europeiskt övernationellt samarbete finns inte och kommer heller inte att finnas något alternativ till EG. Samtidigt finns det knappast någon inom EG - i alla fall ingen som jag har träffat — som anser att dagens struktur, dagens beslut eller dagens samarbete är sista ordet. Långt därifrån. När de olika politiska grupperingarna i hela Västeuropa i dag är ute i valrörelsen inför direktvalen till Europaparlamentet den 15—18 juni, är det just frågan om hur samarbetet skall förbättras och byggas vidare som står i centrum för debatten, och det är viktigt. Alla vill bygga vidare. Det gäller Bertil Måbrinks kolleger bland kommunisterna i Europa. Det gäller åtskilliga av Per Gahrtons gröna kolleger nere i Europa. Det gäller kristdemokrater. Det gäller Anita Gradins socialdemokratiska kolleger i Europa. Det gäller konservativa. Det gäller liberaler. Alla vill på ett eller annat sätt bygga vidare på samarbetet. Frågan i Europa är inte om, utan hur och när man skall gå vidare. På den punkten har man förvisso starkt delade meningar. Det är i denna i grunden politiska samarbetssträvan som Sverige på sikt har ett så starkt intresse av att vara med. Under många decennier har vi svenskar, alla partier, i högtidstal talat om vikten av samarbete över gränserna. Nu växer det fram ett sådant i vår egen del av världen. Då vore det ju något av en historisk tragedi om Sverige skulle ställa sig självt principiellt vid sidan av detta. Jag tillhör — och det har jag sagt förr i den här kammaren — dem som ser medlemsalternativet som det på sikt klart bästa för Sverige. Jag vill att vi svenskar skall vara med och bygga det nya Europasamarbetet. Jag tycker att det är bra att vi i ytterligare ett år i utrikesutskottet har kunnat bli eniga om riktlinjerna för större delen av den omedelbara Europapolitiken. Sedan känner vi moderater otålighet. Vi tycker att den socialdemokratiska politiken på många punkter är oklar. Vi vill gå längre. Vi har en fastare politisk viljeinriktning i Europapolitiken. Men det viktiga med detta betänkande är väl trots allt att det faktiskt innebär ett massivt avvisande av den Europaoch samarbetsnegativism som så klart kommer till uttryck från miljöpartiets och kommunisternas sida. Att det massiva avvisandet av denna negativism i dag manifesteras anser jag är en styrka. Vad socialdemokraterna står för på sikt i Europapolitiken blir jag uppriktigt sagt inte riktigt klok på. Hur ser den socialdemokratiska visionen av Sverige i Europa egentligen ut? Skall man ta socialdemokraterna på orden, och det kan ju vara en bra utgångspunkt, så strävar de efter ett Sverige som inte är medlem men som i så gott som allt följer EG:s politik, som anpassar sig efter beslut som vi inte har något inflytande över. Det är möjligt att detta är en politik som man kan föra under en kortare tid, men som nationell strategi för en längre period tror jag att den är helt omöjlig. Den kommer att beröva Sverige dess självaktning. Att vi decennium efter decennium skall anpassa oss efter vad Europaparlamentet och vad det europeiska rådet utan någon som helst form av svensk medverkan har Prot. 1988/89:129 kommit fram till tror jag är en absurd tanke. Förr eller senare kommer vi att 6juni 1989 säga: Antingen är vi med, och då är det klart att vi slår följe på vägen, och då är vi själva med och formar den europeiska framtiden, eller också är vi inte med, och då skall vi gå en radikalt annorlunda väg i samhällsutveckling. Där ligger det ett element av logik i de tossigheter som miljöpartiet trots allt står för. Men intill dess att vi vet vad som är den socialdemokratiska politiken är det nog bara att konstatera att det är den anpassande randstaten som förefaller att vara den socialdemokratiska Europavisionen för Sverige. Jag tillåter mig att uttrycka en förhoppning om att detta inte är sista ordet från en politisk rörelse vars ambitioner rimligen historiskt borde sträcka sig mycket längre än så. Neutralitetspolitiken är viktig. Vi har anledning att ta den på allvar. Den är betydelsefull för den strategiska stabiliteten i det förändringens och det frigörelsens Europa som jag ser framför mig på 90-talet. Vi tar neutralitetspolitiken på allvar genom försvarspolitik, som måste vara stark och fast, och genom den allmänna utrikespolitiken. Men vi visar också att vi tar neutralitetspolitiken på allvar genom att undvika att göra den till ett lättsinnigt hanterat argument i en Europadebatt som man tycker kännetecknas av argumentnöd. Det är litet underligt att ibland höra personer tala högstämt om neutralitetspolitiken när de vill bromsa Europasamarbetet, personer som veterligen aldrig tidigare har varit i närheten av seriös hantering av denna politik. Dagens debatt, fru talman, är till stora delar en debatt kring det s.k. EFTA-spår som regeringen fäster så stor tilltro till. Regeringen tycks tro att den rena handelsorganisationen EFTA med sina ca 30 miljoner medborgare skulle kunna få ett avtal med den politiska samarbetsorganisationen EG med sina ca 320 miljoner medborgare som för alltid skulle lösa Sveriges europapolitiska problem. Det är en farlig illusion. Att förhandla genom EFTA om delar av det mellanarrangemang som kommer att vara nödvändigt under de närmaste åren är bra och nödvändigt, men att tro att detta räcker är felaktigt. Jag är övertygad om att det s.k. EFTA-spårets begränsningar snart kommer att bli uppenbara. Jag tyckte att det fanns en underton av bekymmer i Anita Gradins redogörelse för förberedelserna inför ministerrådsmötet i Kristiansand nästa vecka. Skillnaderna mellan vad vi vill åstadkomma i de nordiska staterna och vad framför allt Schweiz och Österrike kan gå med på börjar bli allt mer uppenbara. Samtidigt vet vi att den s.k. Luxemburgprocessen i praktiken har stagnerat. Här står vi då och stampar utan att veta vart utvecklingen bär hän. Då tror jag att det kan vara dags att fundera över att blåsa nytt liv i den nordiska möjlighet till ett mellanarrangemang som jag har talat om tidigare.

En sådan union mellan Norden och EG skulle vara ett sätt att förhindra att 63 den ekonomiska tyngdpunkten i hela Västeuropa försköts söderut under den omvandlingsprocess som nu pågår. Men den skulle självfallet inte inskränka de enskilda nordiska ländernas möjligheter att själva fatta beslut om sin långsiktiga Europapolitik eller föregripa sådana beslut. Det gäller också Sverige. De stora besluten ligger framför oss. Min Europavision är inte en vision som gör halt vid dagens EG eller vid dagens gränser för demokrati och frihet i Europa. På samma sätt som jag hoppas att det en dag skall sitta representanter för alla Europas demokratier — också för oss svenskar — i Europaparlamentet, hoppas jag innerligt att antalet demokratier i Europa i framtiden skall vara fler än de är i dag. Det finns i dag anledning till större optimism på den punkten än någonsin tidigare sedan järnridån sänktes ned från Stettin till Trieste, för att låna Churchills fras. Vår Europavision får inte göra halt mellan Hannover och Magdeburg eller mellan Wien och Budapest. För oss är Leningrad lika europeiskt som Lissabon. Men det kommer aldrig att tändas några eldar av engagemang bakom järnridån för EFTA. Men det kan mycket väl komma att tändas eldar av engagemang för EG på samma sätt som det tändes eldar av engagemang i Spanien, Portugal och Grekland efter diktaturernas fall på 1970-talet. Jag tror att 1990-talet blir den europeiska omvandlingens decennium. Då måste också vi svenskar vara beredda att tänka om, att vara med och ge vårt bidrag till denna stora förändring. Vi skall ge vårt bidrag genom att bevara den strategiska stabiliteten i vår del av Europa, inte minst i Östersjöområdet. Vi skall försöka att ge vårt stöd till frigörelsen från diktatur och planhushållning i de socialistiska staterna i Östoch Centraleuropa. Vi skall så långt det över huvud taget är möjligt försöka att vara med och bygga det nya europeiska samarbetet över de gamla nationalstaterna. Jag vill, fru talman, inte se framtidens Sverige som en randstat. Jag vill se ett framtida Sverige som är en aktiv medlem i det fria Europas allt intensivare samarbete.

Fru talman! Det var ett intressant och till stora delar anslående anförande som vi fick lyssna till av Carl Bildt. Men efter att först ha läst det betänkande som också moderaterna i allt väsentligt står bakom och sedan ha lyssnat till Carl Bildt blir jag — det måste jag erkänna — inte särskilt mycket klokare på var moderaterna står när det gäller EG-samarbetet. Carl Bildt inledde med att säga att 1990-talet skulle bli det decennium då vi skulle säga ja till Europasamarbete. Det tycker jag är en utomordentligt låg ambitionsnivå. Vi för vår del har sagt ja till Europasamarbete för länge sedan. Skall moderaterna verkligen vänta till 1990-talet? Eller innebär ”ja till Europasamarbete” medlemskap i EG? Är ”ja till Europasamarbete” något slags kod eller täckord för medlemskap i EG? Då tycker jag att det bör sägas rent ut. Sedan talade Carl Bildt om nationalstatens söndervittrande på ett sätt som måste ha fått Bertil Måbrinks hjärta att klappa fortare. Han talade om det europeiska samarbetet som ett i grunden politiskt samarbete. Om jag förstod Carl Bildts anförande rätt är hans vision att Sverige skall ingå i en Prot. 1988/89:129 västeuropeisk politisk union — det är åtminstone vad det här resonemanget 6 juni 1989 leder fram till. Samtidigt talade Carl Bildt mycket varmt om den svenska neutraliteten. Då uppstår naturligtvis frågan: Kan man tänka sig att Sverige ingår i en västeuropeisk politisk union, i övrigt tillsammans” med den västeuropeiska delen av NATO, och samtidigt för en trovärdig neutralitetspolitik? Jag tycker i varje fall att det måste vara ett mycket svårt konststycke att genomföra det. Men sedan blev Carl Bildt mer visionär och talade om ett Europa som omfattade Europa i dess helhet. Då uppstår frågan: Är det det som moderaterna tänker sig? Är det så att säga förutsättningen för ett fullt svenskt deltagande, tror jag att möjligheterna att vinna anslutning för tanken också utanför moderata led är betydligt större. En europeisk gemenskap, i princip från Atlanten till Ural, tror jag att väldigt många är beredda att medverka till. Det är någonting som kanske inte möter samma typ av neutralitetspolitiska betänkligheter som att vi skulle ingå i en politisk union med den västeuropeiska delen av NATO. Jag tror alltså att det är viktigt att den vision som Carl Bildt här redovisade preciseras och konkretiseras. I så fall tror jag att den kan bli en grund för en fortsatt diskussion. Men innan vi vet var moderaterna egentligen står i medlemskapsfrågan, vad det är moderaterna egentligen vill att Sverige skall bli medlem i och vilka förutsättningar neutralitetskravet egentligen ger för moderaternas framtidsvisioner är det svårt att gå vidare.

Fru talman! Jag tycker att det var mycket bra att Carl Bildt höll det här anförandet. Det var mycket klargörande. Jag förstår att Anita Gradin redan har försvunnit, så att hon slapp höra vilket parlamentariskt underlag hon skall försöka fortsätta att bygga sin redan hårt ansatta EG-politik på. Jag förstår verkligen att Pär Granstedt kände behov av klarlägganden.

Jag tycker det var strålande att det hölls. Jag uppskattar att moderaterna nu efter hand börjar kasta av sig diverse masker och framträder som de egentligen är i Europapolitiken. Varför inte ta det lilla återstående tuppfjätet, som Svenska Dagbladet redan har tagit, så att vi får en rejälare och klarare debatt, ungefär som Carl Bildt skildrade det på slutet: antingen medlem i EG eller ett radikalt alternativ? Vårt alternativ innebär sannerligen inte att vi skall sitta och rulla tummarna. Det kräver utarbetande av alternativ där världskoncernen inte är den som skall ta över efter nationalstaten. Det skall snarare göras av lokalsamhällen i samverkan med andra lokalsamhällen i andra länder och över hela världen. Framför allt var det utmärkt att Carl Bildt slog fast att EG först och främst är en politisk organisation. Tänk, här kan vi vara rörande eniga. Detta har vi 65 slagit fast och påmint om gång på gång i denna talarstol och på andra håll: EG är först och främst en sammanslutning som har politiska syften och syftar till att bilda en politisk union i Europa. Därför är det inte fråga om ifall Sverige skall bli en randstat, utan frågan är om Sverige skall vara en stat över huvud taget eller reduceras till ett maktlöst län i detta Supereuropa. Tack, Carl Bildt, för ett klargörande anförande!

Fru talman! Det är klart att jag blir litet överväldigad av den omfamning jag fick av Per Gahrton till följd av klarheten i politiken. Vår politik är fullständigt klar: vi vill vara med i så mycket av det europeiska samarbetet som det över huvud taget är möjligt. Låt det inte råda någon som helst oklarhet på den punkten. Vi vet, det vet Per Gahrton och alla andra som följer den här frågan, att EG inte är någon gemenskap som ständigt har utvidgning på sin dagordning. De har mycket annat att arbeta med. Just nu arbetar de med den ekonomiska och monetära unionen, med att förverkliga de fyra friheterna. Den dag då EG ger signalen att de är redo att ta emot nya medlemmar, då står vi inför de stora besluten. Men då vill vi att Sverige, om det går under hänsynstagande till neutraliteten, skall bli medlem. Låt detta stå glasklart. Jag trodde att Per Gahrton redan visste om detta. Både Per Gahrtons och Pär Granstedts indignation över att EG bedriver politisk samarbete förvånade mig något. Det som gör EG så annorlunda än EFTA är att EFTA är en handelsteknisk organisation. Det är bra, det behövs också. EG däremot sysslar med politik i detta ords allra vidaste bemärkelse. Politik är bl.a. sådant som miljöpolitik. Politik är bl.a. sådant som sysselsättningspolitik. Politik är bl.a. sådant som näringspolitik eller energipolitik eller rörlighet över gränserna eller frioch rättighetspolitik. Allt detta som vi sysslar med i denna riksdag är politik. Jag var inte medveten om att det var någonting som är fult — tvärtom. Det är något som är fint och viktigt. Det är klart att vi skall sträva efter samarbete med likasinnade fria nationer i politiska frågor. Varför skall vi begränsa det europeiska samarbetet till handelsteknik? Varför skall handelsteknik vara finare än en politik som syftar till att våra värderingar skall genomsyra samhällsarbetet i dess helhet? Per Gahrton sade vidare att miljöpartiets vision är lokalsamhällen i samverkan. Ja, men förverkliga då den visionen inom ett samarbete som gör detta möjligt! Ha då självförtroende, Per Gahrton, att tillsammans med andra gröna i andra fria länder i Västeuropa verka för detta i Västeuropa i dess helhet! Per Gahrton har sin frihet, liksom socialister, kristdemokrater och liberaler, att förverkliga detta, men ni i miljöpartiet isolerar ju era lokalsamhällen från resten av Europa genom den isolationistiska politik som ni bedriver. Låt mig säga det igen. Det har varit litet underligt att höra Per Gahrton i denna debatt stå här nästan som företrädare för majoritetsuppfattningen. Faktum är att utskottsmajoriteten har kört över miljöpartiet på nästan varenda punkt. De har 43 reservationer. Det är nästan bara sidnumreringen som de inte har reserverat sig emot i detta betänkande.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Carl Bildt i sitt andra inlägg med några raska kliv närmade sig utskottsmajoriteten. Nu är det inte längre så att nationalstaten håller på att vittra sönder och att Sverige entusiastiskt skall gå med i den politiska union som EG kommer att utvecklas till. Nu heter det att vi skall samarbeta så mycket som möjligt med EG och att vi skall bli medlemmar om neutraliteten gör detta möjligt. Då är vi, som sagt, tillbaka vid det som liknar den plattform som utskottet med stor möda har utarbetat. Det tycker jag är värdefullt. Får jag också säga att jag åtminstone inte har uttalat någon indignation över att EG bedriver politiskt samarbete. Däremot uttryckte jag min förvåning över att någon som ser EG som något som kan bli en politisk union kan tro att Sverige kan ingå i en politisk union med den västeuropeiska delen av NATO och samtidigt bibehålla en trovärdig neutralitetspolitik. Nu tvekar tydligen Carl Bildt om detta — åtminstone i sitt andra inlägg. Det är uttryck för en måtta och en realism som jag uppskattar.
Herr talman! Carl Bildt tycker att det är konstigt att jag låter som utskottsmajoritetens talesman i denna fråga. Ja, det är väl i så fall inte främst min förtjänst.

Det tror jag ingen kommer att kunna förneka. Jag tycker naturligtvis inte att politik är fult. Fjärran vore mig detta! Men andra partier som har ingått i den här fyrpartialliansen tycker inte att det europeiska samarbetet, särskilt i Västeuropa, skall vara så politiskt. Därför är det intressant att man från moderat håll erkänner att det är det politiska samarbetet som är målsättningen med samarbetet. Carl Bildt kunde kanske inte ha valt några bättre exempel på EG:s politiska framgångar än sysselsättningspolitiken. Om det är den politiken moderaterna tycker legitimerar närmare samarbete med EG, då måste frågan gå till socialdemokraterna än en gång: Vad är det socialdemokraterna håller på med egentligen? Slutligen några ord om lokalsamhällen. Vi skall givetvis jobba för detta i Europa och i hela världen, men inte inom EG:s ram. Jag vill bara än en gång hänvisa till den utmärkta tidskriften International Management — Europe's Business Magazine, som i sitt senaste nummer kallar EG-högkvarteret för Kremlin West, det västliga Kreml. Det är ingen miljöpartistisk tidning. Det är kritisk affärstidning, som utmålar den demokratiska halten i detta EG som en delärså förtjusta i så att det kan jämföras med Kreml. Det tycker jag säger det mesta.
Herr talman! Jag får väl retroaktivt be Pär Granstedt om ursäkt, för jag hann i min första replik egentligen inte replikera på hans synpunkter. Det är rätt, Pär Granstedt, det är en vision. Jag tror att man måste ha visioner i politiken. Vi går in i ett decennium av så stora europeiska förändringar att vi måste vara litet visionära. Det jag ser framför mig är en process där vi vidgar ramen för friheten i Europa genom att frigöra nationer och folk från socialistisk diktatur och socialistisk planhushållning. Samtidigt förstärker vi och bygger ut samarbetet mellan de fria länderna, de fria nationerna och de fria ekonomierna i Europa. Och det här är inte ett antingen-eller — de förstärker varandra. Det är styrkan i samarbetet mellan de fria nationerna i Västeuropa som ger stöd åt frigörelsen i Östoch Centraleuropa. Skulle det västeuropeiska samarbetet halta, så kommer frigörelseprocessen i Östoch Centraleuropa att bromsa. Mitt enkla budskap är: Varför skall Sverige stå vid sidan om denna stora europeiska förändringsprocess, som jag tror kommer att ställa så många gamla begrepp på huvudet? Så kort till Per Gahrton: Ni skall samarbeta med hela världen — ja, det låter bra, men varför då undanta Västeuropa? Sanningen är ju den, att vill man ha samverkan i det fria Europa så finns det inte och kommer heller inte att finnas något alternativ till EG. 9 av 10 fria västeuropéer har i fria val sagt att EG är den samarbetsmekanism i olika politiska frågor som de vill ha. Sedan är de osams om mycket, precis som vi i denna riksdag: fru Thatcher mot herr Delors, de västtyska gröna mot de italienska kommunisterna och de danska liberalerna mot de tyska socialdemokraterna. Det är sådan demokratin är. Visst är demokratin i det västeuropeiska samarbetet ännu ofullständig, men den byggs ut. Europaparlamentet är inte bara ett skyltfönster i dag. Europaparlamentet fattar verkliga beslut. Där sitter direkt valda parlamentariker. När ni talar om ett globalt samarbete men utesluter vår egen världsdel, må det förlåtas mig om jag tycker att det skorrar falskt. Er internationalism är bara en förevändning för er djupa, bakåtsträvande isolationism!

Herr talman! Innan jag gick upp till kammaren i dag fick jag i min brevlåda en tidskrift som heter Framtiden. Det är Institutet för framtidsstudier som har gett ut den. Det är intressant att se att två av de herrar som just har debatterat mycket livligt här, Per Gahrton och Carl Bildt, har skrivit om freden i Europa och kommit till diametralt motsatta slutsatser. Per Gahrton skriver, efter att ha gjort en historisk beskrivning, följande: ”Tre europeiska gemenskaper gick under i blod efter första världskriget.” Han fortsätter: ”Vad annat har alla dessa försök att ena Europa lett till än krig och ödeläggelse? Och ändå: vad är det vi nu ser torna upp sig med centrum i Katangamaffians gamla säte i Bryssel? Jo, här görs ännu ett da capo på romarstrategin, under sedvanliga förföriska löften om ökad rörelsefrihet — Prot. 1988/89:129 och ökat välstånd.” Detta skulle enligt Per Gahrton leda till krig. 6 juni 1989 Carl Bildt skriver: ”Den europeiska samarbetstankens hela histora är så intimt sammanflätad med fredssträvandena att det ofta är svårt att skilja det ena från det andra. Nationalismen har ofta gått hand i hand med de strävanden som förr eller senare haft kriget som sin logiska och ibland t.o.m. med entusiasm omfattade konsekvens, men Europatanken har alltid varit en fredstanke.” Ja, så olika kan det låta! Personligen delar jag ändå närmast Carl Bildts tanke, att det är samarbete och dialog som leder till fred, inte isolationalism. Det må vara mig tillåtet att berätta en liten episod från 50-talet, när jag som ungstuderande kom med båten till Tilbury i England för att lifta omkring och dra mig fram på litet arbete. Jag fastnade i passkontrollen, för jag hade inget arbetstillstånd. Jag blev ombedd att ta första båt tillbaka till Sverige. Efter en lång diskussion fick jag trots allt tillåtelse att stanna i tre veckor, om jag lovade att rapportera regelbundet, varje vecka, till Home Office. När mina barn ca 35 år senare har sökt sig till England för att göra något liknande, har de hamnat i samma problem: det krävs arbetstillstånd i de europeiska länderna. Men det finns en skillnad: deras danska vänner har det annorlunda. Det går bra för en dansk studerande att söka arbete i England — det är inga större problem. Nu, när ungdomarna inför sommaren ger sig ut i Europa för att tågluffa och söka kontakt med andra europeiska ungdomar, upptäcker de den här skillnaden mellan EG-ländernas ungdomar och övriga. Det är min förhoppning att mina barnbarn, om jag får några, in på 2000-talet skall befinna sig i samma situation som andra ungdomar ute i Europa, nämligen att det skall vara lättare att umgås, lättare att söka arbete och lättare att studera på skolor och universitet även för svenska ungdomar. Herr talman! En av 90-talets största politiska frågor gäller Sveriges relationer till EG. Det handlar framför allt om vår vilja, eller eventuellt brist på vilja, till nära samverkan med de länder som geografiskt, historiskt, kulturellt och ideologiskt står oss nära. Det är väsentligt att Sverige inte hamnar vid sidan av det dynamiska och mångsidiga samarbete mellan europeiska demokratier som vuxit fram inom ramen för EG och som nu ytterligare fördjupas i arbetet på den s.k. inre marknaden. Den dröm om en vidare europeisk gemenskap som EG föddes ur, en dröm om tryggad fred i Europa, om frihet, demokrati och ökat välstånd, bör vara en inspirationskälla också för oss svenskar. Några av de viktigaste faktorerna för att skapa ökad förståelse, kulturellt utbyte och mänsklig gemenskap är rätten att bo och att arbeta över gränserna. Svenskarna måste ges samma utvecklingsmöjligheter som flertalet européer, nu när gränserna börjar rivas mellan länderna. Ett kraftigt ökat svenskt engagemang för människors fria rörlighet är därför mycket angeläget. Nu vet vi att många tvekar inför uppgiften att anträda vägen som leder till ökat EG-samarbete — det har tydligt framgått av debatten. Många hesiterar inför det ffrämmande, det annorlunda — ja, i vissa fall kanske det skrämmer. En del resonerar som så: Det är bäst att hålla sig till det som är känt. Då vet man vad man har och behöver inte oroa sig för de svårigheter och besvärligheter som kan dyka upp på en okänd EG-väg. Visst kan man lätt finna svårigheter när det gäller internationellt samarbete. Och om huvudsyftet är att se till alla svårigheter så kan kan man förvisso stapla dem på hög. Ser man till de reservationer som fogats till dagens betänkande, framför allt från miljöpartiet, så ter sig ett EG-samarbete från svensk sida mycket avlägset och fjärran. När man läser miljöpartiets reservationer, där även vpk flitigt förekommer som medreservanter, är den bild som framtonar mycket pessimistisk. Det tycks bara vara elände, elände och åter elände med allt vad EG-samarbete heter. Ty svenskt skall det vara, och är det inte svenskt håller det inte måttet. Redan i miljöpartiets första reservation slås det fast att den nu pågående EG-harmoniseringen ”måste avbrytas”. Egentligen borde man ju inte behöva citera några ytterligare reservationer, ty redan här har miljöpartiet slagit an tonen. Jag kan dock inte, herr talman, låta bli att citera ytterligare några rader ur miljöpartiets och vpk:s reservationer, som tydligt understryker den utvecklingspessimism dessa båda partier står för. I reservation 6 slår de båda partierna fast: ”Det sannolika är att Sverige för att uppnå det mål regeringen ställt sig bakom måste vara berett att i allt väsentligt underordna sig gällande direktiv och normer hos EG vad gäller våra varuspecifikationer”. Eller som det står i reservation 8: ”Finanspolitiken kommer i kläm, självständig skattepolitik blir det inte tal om, EG-unionen kommer att pressa fram betydande skattesänkningar och därmed inkomstbortfall för den offentliga sektorn”. Man fortsätter längre fram: ”Det är hög tid för regering, riksdag, folkrörelser och medborgare att vakna upp till insikt om vilka allomfattande omvälvningar av den svenska samhällsmodellen som står på dagordningen om Sverige genom fortsatt EG-anpassning stegvis förvandlas till ett län i en västeuropeisk superstat”. I en annan reservation, nr 41 från miljöpartiet, är det de svenska småföretagen, bl.a. underleverantörerna, som löper stora risker att förlora på den pågående svenska EG-anpassningen. I påföljande reservation skriver man att det finns en betydande risk för att en samordning av det svenska socialförsäkringssystemet med EG:s skulle kunna medföra en försämrad svensk standard på det sociala området. En samordning skulle också innebära att vi i framtiden inte skulle kunna utveckla vår sociallagstiftning i den riktning vi önskar. I fråga om bostadspolitiken påpekar vpk och miljöpartiet att denna i flertalet EG-länder skiljer sig påtagligt från den svenska principen om en för alla tillgänglig bostadsmarknad. Generella stödåtgärder gäller inte i dessa länder. Längre fram i reservationen befarar man att ett nära samarbete med EG kan komma att leda såväl till en försvagning av vår sociala bostadspolitik som till en försämring av byggnadsnämndernas möjligheter att utöva sin kontrollfunktion. Herr talman! Vi vet att byggnadsnämnderna säkerligen gör ett förtjänstfullt arbete, men vi känner också till att om något är genomreglerat i det svenska samhället så är det bostadsbyggandet. En och annan uppluckring av bestämmelserna skulle säkert välkomnas av många. De återkommande Prot. 1988/89:129 bostadsdebatterna i den här kammaren visar detta.

Att vpk gör det kan jag ha viss förståelse för på grund av partiets ideologiska bekännelse till kommunismen och dess ideologi. Miljöpartiets negativa hållning till den utveckling som leder till ökat samarbete förbryllar mig dock. Förvisso är miljöpolitiken ett av de områden där det fordras mycket samarbete länder emellan. Miljöpolitiken och miljöförstörelsen känner inga gränser. Den politiken är global. Skall vi kunna komma till rätta med miljöproblemen behövs det mer och inte mindre samarbete länderna emellan. Vad är då naturligare än att upprätta detta samarbete med de länder som vi har så mycket gemensamt med i övrigt? Som framgår av EG-motståndarnas reservationer är överdrifterna om EG så grova att de faller på sin egen orimlighet. Vi har hört dem förut här i kammaren. Ett stort antal EG-motståndare väntar på sin tur att tala från denna talarstol. Det betyder att vi ytterligare en bra stund får lyssna på allt det elände som kommer att drabba alla svenskar och allt svenskt om vi närmar oss EG och det övriga Europa. Eller finns det möjligen någon miljöpartist bland de återstående på talarlistan som har en annan åsikt? Det vore i så fall mycket intressant. Miljöpartiet har ju gjort stort nummer av att man inte har någon partipiska, utan att miljöpartister med självständiga uppfattningar i EG-frågan har anmält sig på talarlistan. Måhända har det smugit sig in en och annan miljöpartist som har något väl att säga om just EG-samarbetet. Trovärdigheten i miljöpartiets resonemang ökar knappast med det förgrovade och negativa sätt som man talar om EG. Det slår tvärtom tillbaka på partiet. Herr talman! Vi är mitt inne i ett spännande och fascinerande utvecklingsarbete. Processen kommer säkert att bli både lång, besvärlig och mödosam. Vi kan i dag inte läsa i något facit hur det kommer att gå. Ibland får jag en känsla av att det är just vad Per Gahrton vill kunna se. Han vill läsa i facit exakt hur det kommer att se ut 1990, 1991 och 1992. Men det får han inte göra. Det här är en process som vi skall delta i. Sverige skall vara med i utvecklingsarbetet och inte ställa sig vid sidan av det. Herr talman! Jag yrkar bifall till de två folkpartireservationerna och i Övrigt bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Det var mycket trevligt att Karl-Göran Biörsmark använde "större delen av sin talartid till att läsa högt ur våra reservationer. Det ökar den informationsmängd som riksdagens ledamöter på så sätt får tillgång till. Karl-Göran Biörsmark avslutade sitt anförande med att säga att dessa reservationer innehöll överdrifter. Jag var möjligen ouppmärksam, men jag uppfattade inget konkret exempel på vilka överdrifter det gällde. Faktum är att alla beskrivningar och farhågor som vi framför är underbyggda med dokumenterat material, ofta från svenska myndigheter. Källhänvisningar finns alltid. Jag är alltså intresserad av att få ett konkret exempel på något påstående om vad EG-anpassning kan innebära som inte är korrekt i våra reservationer. I så fall skall vi naturligtvis justera det vi har skrivet. Vi är nämligen angelägna om att hålla oss på handfast och saklig grund. Karl-Göran Biörsmark inledde sitt anförande med att referera en alldeles utmärkt artikel av mig — den rekommenderar jag alla att läsa — om europeiska enhetssträvandens förödande effekter i form av krig. Historien ger mig nog rätt. Problemet med Karl-Göran Biörsmarks argumentation är att han inte tycks vilja eller kunna skilja på samarbete och EG-harmonisering. Termen EG-harmonisering har en mycket speciell betydelse efter de beslut som har fattats, beslut som jag inte har tid att gå in på i detalj. Denna EG harmonisering är vi motståndare till. Däremot vill vi ha samarbete. Karl-Göran Biörsmark behöver inte vänta på att någon frondör av de i talarstolen kommande miljöpartisterna skall tala väl om EG-samarbete. Det gör jag mycket gärna själv. Det gjorde jag för övrigt i mitt inledningsanförande. Jag kan upprepa det jag sade, nämligen att samarbete mellan likvärdiga parter, där man undanröjer rent tekniska hinder för samarbete som inte har någon miljöeller hälsorelevans utan i stället och framför allt ökar möjligheterna för människors rörelsefrihet, är vi passionerade anhängare av. Men, handen på hjärtat, Karl-Göran Biörsmark vet nog mycket väl att det inte är vad EG-harmoniseringen handlar om. Den handlar om att man på förhand har sagt att målet är att vi skall anpassa oss till EG så långt att vårt land praktiskt taget är medlem utom när det gäller utrikes-och säkerhetspolitik. Då blir Sverige på sikt medlem i en västeuropeisk superstat som liksom alla andra superstater har en tendens att krossa såväl oppositionen internt som fiender externt. Det har varit tendensen hos alla supermakter. Därför är vi kritiska också mot denna supermakt.
Herr talman! Problemet när man diskuterar med Per Gahrton är att han inte vill se att detta är en process som kommer att äga rum under en längre tid, där det blir ett givande och tagande. Han målar upp en bild och ser i ett facit att det blir så och så samt att Sverige och svenskarna kommer att förlora på det. Jag tog tidigare ett exempel från bostadspolitiken. Den som läser reservationen får intrycket att svensk bostadspolitik är högsta lycka på jorden, att vi har den bästa bostadspolitiken i världen. Nu vet vi att så inte är fallet. Vi vet dessutom att det råder stor bostadsbrist i vårt land. Det är viktigt att byggnadsnämnderna har ett stort inflytande, anser Per Prot. 1988/89:129 Gahrton, och det är så svenskt det kan vara. Om utvecklingen inte blir sådan 6 juni 1989 att det är de svenska reglerna som gäller, då är det genast en försämring. Men varför det? Det finns väl andra lösningar ute i världen. Det är inte alls säkert att andra länder har så många mögelhus som Sverige har — jag talar då om hus med samma standard i övrigt. Per Gahrton kan inte få in i huvudet att det finns andra bra lösningar och att vi kan ta del av dem under en anpassningsprocess. Jag tänker på en annan reservation, där miljöpartiet talar om utvecklingen i fråga om att föra över trafik från järnväg till lastbilar och tar Västtyskland som exempel. Där har godstrafiken på järnväg minskat från 44 till 26 26, medan lastbilstransporterna har ökat från 20 till 46 90. Nu är ju Sverige inte så värst mycket bättre på det här området heller, så varför måla ut Västtyskland som ett skräckexempel? Jag har några siffror för utvecklingen i Sverige som visar att 1960 hade järnvägarna 50 926 av godstransporterna mot 36 90 år 1988. Mängden gods som transporteras med lastbil ökade under samma tid från 32 till 48 96. Att hela tiden hävda att andra länder har en så förskräcklig utveckling, utan att kritiskt titta på vårt eget, håller inte. Jag vill uppmana Per Gahrton att i stället ge sig in in en konstruktiv debatt med de andra länderna. Om det blir ett givande och tagande, tror jag att helheten vinner på detta.
Herr talman! När det gäller lastbilstrafiken håller sig Karl-Göran Biörsmark till fakta, och det uppskattar jag. Då återstår bara att tala om på vilket sätt en usel svensk trafikpolitik skulle gynnas av att vi ansluter oss till en minst lika usel trafikpolitik inom EG. Vi driver en trafikpolitik här i riksdagen — det trodde jag hade märkts — där vi försöker förändra förhållandena i en radikalt annorlunda riktning än den Sverige skulle tvingas till om vårt land anslöts till EG. När det däremot gäller bostadspolitiken uppfattade jag att det inte var något försök till direktcitat — det här om den bästa bostadspolitiken i världen, högsta lycka på jorden och sådant. Det står inte så i vår reservation. Där finns ett referat av en utredning från boverket som bl.a. konstaterar att byggnadsnämndernas ställning skulle försvagas. Det är ett konkret påstående som har saklig grund, och frågan är om man är beredd att betala det priset. Hade det bara varit det priset, kunde vi också ha betalat det, men detta är bara ett av hundratals, som debatten tidigare har visat. Så till att jag skulle ha sagt att det inte finns någonting som är bättre i EG. Jo, visst finns det sådant som är bättre. Man har lägre matmoms i vissa länder, och kraven på dricksvattenkvaliteten är högre på vissa håll. Det finns en del sådana saker, och de normerna kan vi ta efter om vi vill, alldeles utan att ansluta oss till den superstat som håller på att växa fram. Karl-Göran Biörsmark säger att jag inte begriper att detta är en process. Jo, visst är det en process. Vårt parti deltar aktivt — uppenbarligen mera aktivt än något annat parti här i riksdagen —i den inre processen i EG genom vårt samarbete med de gröna partierna och aktiviteterna i den pågående EG-valskampanjen. Vi har gemensamt kommit fram till att det vore en 73 Prot. 1988/89:129 försämring om Sverige avhände sig sin relativa självständighet. Det är en mycket medveten och genomtänkt politisk strategi. iger att äntligen presenterar Biörsmark litet takta, detta sedan jag nämnt nägra procentsiffror för godstrafikens utveckling. Men allt det andra som jag har refererat till är också fakta. Det är ju från era egna reservationer, något som Per Gahrton tackade mig för i sin första replik. Det är precis lika mycket fakta som det jag sade om trafiken. När det gäller reservationen om bostadspolitiken vet jag inte riktigt vad Per Gahrton menar. Jag har läst innantill ur reservationen, där det står: ”EG:s inställning att all anpassning skall ske på EG:s villkor ger utskottet anledning att befara att ett nära samarbete med EG kan komma att leda såväl till en försvagning av vår sociala bostadspolitik som till en försämring av byggnadsnämndernas möjligheter att utöva sin kontrollfunktion — — —.” Därmed är det fastslaget att Svensk byggnorm är det bästa av allt här i världen. Nu vet jag att det inte är så, utan det finns stora tillkortakommanden inom svensk bostadspolitik, men det är vad Per Gahrton har som utgångspunkt för sitt resonemang. Detta gäller även trafikpolitiken, och skälet till att jag nämnde en del siffror är att Per Gahrton i sin reservation använder just de procentsiffrorna för att bevisa hur eländigt det skulle vara om Sverige kommer in i ett EG-samarbete. Lyft fram de svenska siffrorna och försök ta en dialog med Västtyskland i stället, så att vi förbättrar järnvägstrafiken och annan kollektivtrafik. Det vore mera konstruktivt.

Herr talman!

Prot.

Man undviker helt enkelt frågan när man i betänkandet analyserar vad som är EG:s målsättning på lång sikt. Utskottsbetänkandet är en beklämmande läsning. Antingen är betänkandet ett utslag av att man vill undvika debatt, för det är känsligt att tala om Sveriges neutralitet, eller också är det ett utslag av en generande okunnighet hos utskottets ledamöter. När jag i går tänkte på dagens debatt visste jag heller inte vilket som var värst, om det var att man ville komma undan eller om man inte visste. Efter de inlägg som gjorts i debatten i dag av oss som är kritiska borde kunskaperna hos utskottets majoritet ha ökat, men som det nu står kan vi läsa på s. 21 i utskottets betänkande att det yttersta målet för EG, uppställt redan i Romfördraget, är en union mellan medlemsländerna. Man preciserar inte mer. Litet lägre ner står det att det skall bli en ekonomisk och en monetär union med gemensam ekonomisk politik, gemensam valuta och gemensam centralbank. Det har vi också hört upprepas här i dag. Men detta är faktiskt inte hela sanningen. Det finns ett steg till, och det har också sagts i debatten i dag, nämligen det utrikesoch säkerhetspolitiska samarbetet. I den enhetsakt som reglerar det samarbetet står det att EG:s medlemmar skall sträva efter att gemensamt formulera och tillämpa europeisk utrikespolitik och utveckla en europeisk identitet i utrikespolitiska frågor. Det står vidare att parterna är beslutna att ”vidmakthålla de teknologiska och industriella villkor som behövs för deras säkerhet”. I klartext åsyftas härmed den militära, kärnteknologiska infrastrukturen som innefattar kärnkraftverk, upparbetningsanläggningar och kärnvapenproduktion, och det gäller hela den europeiska rustningsindustrin. Jag är fullständigt ense med Carl Bildt om att detta är en politisk integration, men det är också en militär integration. I slutändan kan vi se konturerna av en tredje kärnvapenrustad supermakt kallad Västeuropas förenta stater, ett nytt militärpolitiskt block. Men om detta finns inte ett ord i utskottets betänkande, trots att det inte på något sätt är någon hemlighet och trots att många EG förespråkare under de senaste åren har gjort en rad uttalanden som förstärker just den inriktningen. Jacques Delors själv har hängivet pläderat för ett gemensamt EG-försvar, en gemensam säkerhetspolitik och en gemensam vapenproduktion inom EG. Förbundskansler Helmut Kohl förespråkar en integrerad europeisk armé i framtiden. I Frankrike har både konservativa och socialister föreslagit att man skall ha en gemensam europeisk försvarspelare och en för länderna bindande försvarsstadga. I internationell press talar man om EG:s fem pelare: en gemensam valutaoch centralbank, den inre marknaden, gemensam utrikeshandelspolitik, gemensam utrikesoch säkerhetspolitik och en gemensam militär försvarsförmåga. Allt detta är mycket tydliga signaler om vad den långsiktiga målsättningen för EG är. De andra stegen är bara de som är nödvändiga på vägen dit, nämligen till just den politiska union som man vill ha och som man för att försvara tänker utveckla ett omfattande militäroch säkerhetspolitiskt samarbete kring. Denna långsiktiga och mycket klart uttalade målsättning oroar emellertid 15 inte utskottets majoritet. Att Sverige genom en långtgående ekonomisk integration i praktiken skulle bli medlem i ett militärpolitiskt block får inte utskottet att ens höja på ögonbrynen. Man skriver lugnt att Sveriges neutralitetspolitik inte är fastlagd i något fördrag, att vi själva bestämmer dess innehåll och att det inte är möjligt att i förväg definiera vilket handlade som i varje situation mest är ägnat att stärka förtroendet för vår neutralitetspolitik. Man avvisar inte ens moderaternas krav på fullvärdigt medlemskap under 1990-talet, utan man nöjer sig med att säga att regeringen inte nu bör besluta i frågan, och detta ”nu” betonas sedan olika beroende på vilket parti som uttalar det. Vi hörde detta alldeles nyss i debatten. Är det Carl Bildt som talar om ”nu”, ja, då avser han 1990-talet. Är det centern som talar om ”nu”, låter det på ett annat sätt. Då innebär ”nu” att man inte har bestämt sig. Det är stora skillnader i dessa tolkningar. Men vad ”nu” innebär i praktiken är faktiskt att vi stegvis, genom detta diffusa förhållningssätt, anpassar oss till alla de över 300 punkter som EG:s vitbok innehåller. Dessa punkter handlar om valutapolitiken, indirekta skatter, aktiebolagsstiftning, förbud mot statliga stödåtgärder till vissa näringsgrenar, kapitalrörelser, radio TV, offentliga uppköp, standarder för livsmedel, arberarskydd, miljö, gemensam arbetsmarknad — för att nämna bara några områden. Konsekvenserna av detta blir att det inte längre är Sveriges riksdag och regering som beslutar om vår politik och vår lagstiftning, samt att den materiella grunden för vår neutralitetspolitik rycks undan. Det är det som är kärnan i EG-frågan och det är därför som denna fråga är så viktig och möter ett sådant massivt folkligt motstånd bl.a. inom politiska partier, bland ungdomsförbund, i fredsoch miljöorganisationer både inom och utom Sverige. Detta är inte för att vi är paranoida eller konspirativa, utan för att vi har ett långsiktigt mål med det som vi arbetar för, vilket majoriteten i utrikesutskottet inte alls tycks ha. När EG-frågan diskuterades i Sverige förra gången, eller EEC-frågan, som det då hette, var socialdemokratin mycket kritisk. Dåvarande statsministern Tage Erlander förklarade i ett tal redan 1961 att Sverige inte ville delta i en organisation, vars syfte var att stärka NATO. Han sade också: ”Det finns andra bestämmelser i Rom-fördraget som utan att det på samma sätt berör utrikespolitiken, innebär att deltagarländerna uppger sin suveränitet till överstatliga organ. — —- Det gäller sådana frågor som den ekonomiska politiken, skattepolitiken, socialpolitiken — — — etc.”. Vad han varnade för var att allt det som brukar kallas ”den svenska modellen”, och som ju socialdemokraterna brukar värna om, inte skulle kunna förenas med internationella suveränitetsbegränsningar. Han gjorde också ett annat, mycket viktigt tillägg när han sade: ”Det är vidare enligt min mening oerhört väsentligt att inte betrakta den internationella solidariteten som uteslutande en europeisk fråga”. Den fråga som man i dag måste ställa sig, och som jag gärna hade velat höra Anita Gradins svar på, är varför den officiella socialdemokratin i dag övergivit sin kritiska inställning till EG. Det utrikespolitiska momentet i EG har ju under alla de år som gått sedan den förra debatten på intet sätt försvagats. Som jag tidigare redogjorde för har de utrikespolitiska momen ten tvärtom förstärkts. Jag hoppas att någon socialdemokratisk representant — Prot. 1988/89:129 från utskottet vill svara mig på denna min fråga. 6 juni 1989 Det enda svar som jag kan hitta är att det är den svenska industrivärldens mycket energiska krav på en så nära anpassning som möjligt, gärna också medlemskap, som ligger bakom den ändrade inställningen. Konkret innebär det att politiken, på detta liksom på så många andra områden, anpassas till storföretagens intressen och önskemål och till den process av koncentration och transnationalisering som i dag helt dominerar den ekonomiska utvecklingen. Storföretagens och Industriförbundets agitation för medlemskap eller anpassning till EG kan sammanfattas i påståendet att den svenska kapitalistiska ekonomin skulle förlora i utvecklingstakt om man inte kommer med i den inre marknaden. Detta är någonting som vi i dag hört upprepas också från den här talarstolen. Vi skall gå med i den inre marknaden för att vi vill ha fortsatt välstånd, fortsatt gott om arbetstillfällen för alla våra invånare och för att vi vill ta del av allt det goda. Vi kommer att gå en fruktansvärd framtid till mötes om vi ställer oss utanför. Det finns emellertid inte någon grund för påståendet att en EG-anpassning skulle vara en absolut förutsättning för fortsatt ekonomisk tillväxt i Sverige. Detta är ännu mindre riktigt om man tar hänsyn till miljön och andra kvalitativa aspekter vid beräkningen av den ekonomiska tillväxten. Det är ju faktiskt så, att många av oss som är kritiska till EG-politiken inte heller längre accepterar det traditionella begränsade sättet att räkna. Vi kräver att man skall ta hänsyn till miljön, till vår hälsa, till sociala konsekvenser osv. när man beräknar ekonomisk tillväxt — något som förmodligen kommer att bli än svårare att få gehör för vid en anpassning till EG. Det kan också från ett begränsat, traditionellt, ekonomiskt synsätt mycket väl vara så, att den svenska ekonomin vinner på att stå utanför EG. Ett litet land kan ju vara mycket smidigare och mer anpassningsbart i sin ekonomiska politik än en stor byråkratisk koloss som EG. Vi står i dag inför stora globala överlevnadsproblem, såsom kärnvapnen, de militära rustningarna, skuldproblemen, exploateringen av u-ländernas folk, de stora miljöproblemen och världssvälten. Allt detta är stora, gigantiska problem som kräver lösningar på både nationell och internationell nivå. Då kan vi inte fastna för begränsade regionala arrangemang som snarare förstärker problemen och förhindrar de breda lösningarna. Då kan vi inte låta oss snärjas in i en föråldrad, storskalig, odemokratisk maktstruktur, som är så dominerad av kommersiellt tänkande att den är oförmögen att ge några som helst lösningar på vår tids problem. EG är gamla mäns gamla tankar om en europeisk storhetstid. Det är gamla tankar som har övertagits av nya män med samma föråldrade och begränsade tänkesätt. Är det inte i själva verket det gamla koloniala Europas sista dödsryckningar som vi bevittnar? Om så är fallet behöver vi knappast uppträda i rollen som gråterskor. Vår, Sveriges, roll i den internationella politiken måste vara en helt annan. Vi skall utifrån vårt nationella oberoende, vår alliansfrihet, i stället gå i spetsen för att man skall utveckla en offensiv neutralitetspolitik som kan vara ett effektivt verktyg i en global fredspolitik och i vårt arbete för att skapa internationell avspänning och militär nedrustning — över hela världen. Slutligen, herr talman, skulle jag vilja ta upp en speciell fråga, som jag egentligen skulle vilja ställa särskilt till Anita Gradin. Hon är visserligen inte närvarande i kammaren nu, men jag tror att det finns någon från hennes departement här. Jag skall därför ändå framföra frågan. Jag skulle vilja ställa frågan till Anita Gradin i hennes roll som kvinna med bakgrund inom den sociala sektorn. Jag har följande frågor. Hur kommer det att gå för oss kvinnor? Hur kommer en EG-anpassning att påverka vår situation och våra liv? Vi är till övervägande delen de som i våra arbeten bär upp den offentliga sektorn. Vi är själva hjärtat i välfärden. Vi kan redan nu se vad som händer när skattepolitiken börjar anpassas. Vi kan se vilka som är förlorare och vilka som är vinnare. Vi kan se vad som händer med vården och omsorgen i vårt samhälle. Hur kommer det att bli när 80 70 av de ekonomiska och sociala frågorna skall avgöras av EG och bara 20 90 tillåts skötas nationellt? Hade Anita Gradin varit här hade hon antagligen sagt att det är bättre att vi är med så att vi kan påverka. Jag vill då ställa ytterligare en fråga. Vilka är det som kommer att vara med? Är det verkligen vi kvinnor — ofta lågavlönade, anställda i offentlig sektor och beroende av offentlig sektor — och våra erfarenheter som kommer att finnas med i beslutsprocesserna? Vilka är det som accepterar arbetsformer som innebär att man är i Bryssel tre veckor per månad och att man — som det är nu — såsom en av 518 parlemantariker har en genomsnittlig maximaltid på 2 minuter per vecka att yttra sig på? Vilka är det som finner sig till rätta i en stenhård hierarkisk uppbyggnad där kvinnorna som vanligt till stor del återfinns bland städpersonalen? Vilka är det som tycker att det är värt den höga lön man får som EG-parlamentariker i kompensation? Så ser det ut i Bryssel. Hur ser det ut här hemma? Rådet för Europafrågor, dens.k. skuggregeringen, som i dag leder Sveriges anpassning till EG, leds av 18 män och 2 kvinnor. Den ena kvinnan är Antonia Ax:son Johnson den andra är Anita Gradin. Jag skulle ha velat höra av Anita Gradin hur de har haft det och om de har försökt att lyfta fram kvinnoperspektivet. Jag skulle vilja veta om det har gått att få gehör för den typen av frågor och erfarenheter. EG är faktiskt en fråga om demokrati. Kvinnornas parlament kan aldrig ligga i Bryssel! Det är svårt nog med de arbetsformer vi har i det nationella parlamentet och i det politiska livet på hemmaplan. Det är en fråga om makt och inflytande för både kvinnor och män. Det är en fråga om hur vi i praktiken skall genomföra de vackra formuleringarna i vår grundlag om att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.” och att ”Riksdagen är folkets främsta företrädare.”. Om vi vill ha det på det viset — och det vill vi i vpk — kan vi inte överlåta till EG:s ministerråd att besluta om vår framtid.

Herr talman! Alla i denna debatt säger — såvitt jag har kunnat höra—-atten 6 juni 1989 eventuell anpassning till EG:s kommande inre marknad inte får medföra att det blir väsentliga försämringar när det gäller sådana områden som hälsa, miljö, socialpolitik och arbetsmiljö. Alla tycks dessutom vara eniga om att samarbete är bra om det inte leder till att sådana försämringar inträder. Tre partiers representanter tycks vara säkra på att det blir bättre om Sverige harmoniserar sig med EG. Två partiers representanter har gjort vad de kan för att upplysa om att det faktiskt finns risker för försämringar inom en rad områden. Det rör sig om försämringar av olika slag. Dels kan det bli fråga om sådana rent faktiska försämringar som några har försökt påvisa, dels kan det bli försämringar på litet längre sikt. Det kan gälla försämringar som uppkommer genom att trafiken ökar och genom att storskaligheten ökar, vilket gör att naturen kommer att bli mera nedtrampad på vissa håll än på andra. Det kan leda till att en del regioner blir mycket arbetsfattiga, osv. Vi avser att återkomma till dessa frågor i kommande inlägg. Jag skall nu ta upp frågorna om handelspolitisk rörelsefrihet, den ekonomiska och monetära unionen, tullunionen och ett ömsesidigt erkännande av produkter. Jag skall även tala litet om hur det skall gå för små och medelstora företag och möjligen även säga några ord om den sociala bostadspolitiken. Jag skall börja med att belysa de förändringar som kan ske till det bättre och till det sämre genom att tala litet om ömsesidigt erkännande av produkter. I näringsutskottets yttrande konstaterar man att det pågår omfattande harmoniseringsarbeten inom EG syftande till att de tekniska handelshinder som uppstår genom förekomsten av olika produktföreskrifter skall undanröjas. Man redogör för att harmoniseringen normalt går till så att man beslutar om direktiv med gemensamma regler som medlemsstaterna är skyldiga att omsätta i nationella föreskrifter. Man konstaterar att detta förfarande är tidskrävande. För att nå snabbare resultat har verksamheten med att undanröja tekniska handelshinder inriktats mot nya former. En princip som har stadfästs gäller ömsesidigt erkännande, dvs. en vara som är lagligt producerad och marknadsförd i ett land inom EG skall fritt kunna säljas, såvida inte ett annat medlemsland kan åberopa behov av skydd för bl.a. människors och djurs liv och hälsa som grund för sina högre krav. Jag vill fråga kammaren om det är självklart att det här s.k. snabbförfarandet långsiktigt ger ökad trygghet. Mig förfaller det som om det mödosamma arbetet som man har hållit på med länge är väsentligt mycket säkrare. Nu försöker man i stället ta genvägar. När det gäller miljövård och social trygghet sägs vidare i yttrandet, att utskottet dessutom får upprepa vad som framfördes i förra årets betänkande, nämligen att det inte är så att Sverige nödvändigtvis skulle behöva sänka sina krav i fall av harmonisering med lagstiftningen i EG, t.ex. vad gäller miljövård eller social trygghet. Motsatsen är också tänkbar. Det låter litet tveksamt. Jag vet inte vad kammarens övriga ledamöter tycker. Om det är sant — som alla har varit så säkra på här tidigare — att inget väsentligt försämras, hade man väl kunnat kosta på sig en mycket starkare skrivning. Jag vill komma in litet grand på en annan princip när det gäller att eliminera tekniska handelshinder. Det gäller en ny harmoniseringsmetod. Den används i de fall då det finns ett klart behov av säkerhetsföreskrifter, som bör vara desamma i alla medlemsländer. Metoden innebär att man överlåter åt de europeiska standardiseringsorganen att komplettera allmänt hållna säkerhetskrav i EG-direktiven med tekniska specifikationer som utformas genom hänvisning till europeiska standarder. De skall utarbetas av de olika standardiseringsorganen gemensamt. Produkter som tillverkas, herr talman, enligt dessa standarder antas uppfylla säkerhetskraven. I direktiven anges hur det skall verifieras att en produkt uppfyller kraven. Det kallas kontroll genom teknisk provning och blir allt vanligare inom industrin. Visst kan en sådan kontroll genom teknisk provning duga på vissa områden. Men jag skulle gärna vilja att de som orkar gör ett litet tankeexperiment när det gäller produkter som är viktiga för liv och hälsa. Skulle ni föredra att veta att det inte kan vara fel på en produkt, som en princip, eftersom den är rätt tillverkad? Eller skulle ni föredra att produkten faktiskt var provad? Tänk er t.ex. några väsentliga läkemedel, för att göra experimentet klart för er. Därmed tycker jag att jag i alla fall har försökt att belysa att dessa harmoniseringsmetoder i sig innebär vissa risker. Det kan vara bra att veta. Om man sedan vill ta det till sig eller inte är så att säga de resandes ensak. När det gäller handelspolitisk rörelsefrihet har vi från miljöpartiets sida sagt i en reservation att det är viktigt att Sverige behåller en sådan rörelsefrihet. Det är viktigt att det samarbete som alla talar varmt om inte bara kommer att gälla EG och dess inre marknad. Faktum är ändå att det i tidskrifter — inte i gröna tidskrifter utan i facktidskrifter, affärstidskrifter osv. — kallas för Festung Europa. Det beskrivs som en välrustad enhet som effektivt skall kunna konkurrera med andra. Faktum är också att EG har högre murar mot omvärlden än vad Sverige har. Det betyder faktiskt, om man t.ex. går in i en tullunion, att Sverige avhänder sig möjligheten till en självständig handelspolitik t.ex. gentemot u-länderna. Jag kan inte inse att det skulle innebära en mer omfattande liberalism än om man följde miljöpartiets metod, att man skall vara öppen mot alla länder. Visst ligger de västeuropeiska länderna nära oss, men det finns andra europeiska länder som gör det också. Jag tycker att vårt hittillsvarande samarbete inom Norden kunde ha utvecklats snabbare. Det innebär inte den form av överstatlighet som EG-samarbetet och EG:s inre marknad kommer att präglas av. Vi får en större handelspolitisk rörelsefrihet om vi samarbetar nära men inte ger upp vår handlingsfrihet. Herr talman! Jag vill säga någonting om småföretag. Enligt miljöpartiets uppfattning är det uppenbart att en svensk EG-anpassning kommer att leda till omfattande strukturoch ägarförändringar i svenskt näringsliv. De utländska uppköp av svenska företag som kan förväntas kommer att drabba också svenska småföretag på olika sätt. Svenska storföretag kommer inte att avstå från att flytta utomlands, vare sig Sverige ensidigt anpassar sig till EG:s inre marknad eller inte. Däremot är det nog klart att storskaligheten kommer att öka ytterligare, med stora omflyttningar av tillverkningsanläggningar och kanske också folkomflytt Prot. 1988/89:129 ningar som följd, om denna harmonisering får fortgå. Därmed ökar sannolikt — 6 juni 1989 riskerna för att svenska underleverantörer tappar närheten till flera av sina nuvarande svenska köpare och riskerar att bli utkonkurrerade av de stora utländska underleverantörsföretagen. Den risken ökar vid en harmonisering. De svenska småföretagen, bl.a. underleverantörerna, löper stora risker att förlora på den pågående svenska EG-anpassningen. Det är i alla fall min personliga bestämda uppfattning. Jag har sysslat ganska mycket med dessa frågor. Det har pratats litet bostadspolitik här tidigare. En talare har ironiserat över att miljöpartiet är oroligt för att byggnadsnämnderna inte kommer att få lika mycket att säga till om som tidigare. Man kan då tycka att det är bra om vi kan ”avkrångla” Sverige. Men det finns ändå ganska väsentliga uppgifter som inte alls är lösta ännu i svensk bostadspolitik, t.ex. när det gäller att göra sig av med sjuka hus. Det är ett nytt område där det gäller att agera mycket kraftfullare än hittills. Jag är ganska säker på att EG-anpassningen där kan leda oss åt fel håll.

Herr talman! Jag skulle säga att debatten börjar dra sig mot sitt slut, men vi har ju åtskilliga miljöpartister som har begärt ordet här, så det kommer väl ändå att ta minst ett par timmar till. Jag har begärt ordet för att i huvudsak säga någonting om den sociala dimensionen. Den återfinns nu i den debatt som pågår så intensivt. Den fanns inte med i EG:s vitbok. Men när EFTA-länderna formerade sig i Oslo för ett par månader sedan, tillfogades en arbetsgrupp för miljöoch socialpolitik. Regeringen har också för sin del inrättat ett råd för socialoch hälsofrågor. Utskottet besvarar med detta konstaterande bl.a. en motion från Göran Magnusson m.fl. där t.ex. alkoholfrågan tas upp. De sociala frågorna har mycket sent kommit in i bevakningen och i debatten, tror jag man kan säga. Genom vad jag här har anfört kommer nu så att ske i högre grad. Från EG-håll hör man allt oftare talas om den sociala dimensionen och att den kommer att bli en av huvudfrågorna fram över. Vad innebär de sociala frågorna? I själva verket rör de det mesta av vår tillvaro. Socialpolitiken kan aldrig bli isolerad från andra frågor. Man kan t.ex. säga att en god fart på industrin och hög sysselsättning är en förutsättning för att man skall kunna bedriva en bra socialpolitik. En väl fungerande förmögenhetsoch inkomstutjämnande skattepolitik verkar för social välfärd, inte bara för att den är utjämnande, utan också för att den finansierar socialpolitiken. Så är också en god socialpolitik en förutsättning för att industrin skall kunna fungera väl. De anställdas medbestämmande och inflytande har stor betydelse för människornas välbefinnande, det vet vi. Delaktighet kallar vi det. Det finns en risk att de som bara sysslar med ekonomiska frågor i inskränkt bemärkelse inte ser detta sammanhang. Lusten att tjäna pengar kan ta över behovet av en god hälsa hos de anställda. Produktiviteten beror ju faktiskt på hur de anställda mår. De frågor jag har tagit upp har diskuterats i utrikesutskottet och varit uppe till behandling vid flera tillfällen här i kammaren genom frågor och 81 interpellationer. Själv ser jag en ökad tendens ute i Europa — överallt i industrivärlden, för resten — till det s.k. två-tredjedels-samhället, dvs. ett samhälle där en tredjedel hamnar i samhällets marginal.

Vi är ju faktiskt här i Sverige en öi en värld av stor arbetslöshet. Jag skulle här vilja ta tillfället i akt och göra en kommentar till vad Gudrun Schyman har sagt. När jag lyssnade på henne fick jag en känsla av att vi här hörde den andra sidan av det politiska spektrat, där vi å ena sidan har moderaterna och deras politik och å andra sidan vpk. Hur många gånger har vi inte i denna kammare från moderat håll hört, att det nu kommer att gå galet för oss i Sverige när vi inför något nytt inom t.ex. socialpolitiken. Nu säger Gudrun Schyman från vpk ungefär detsamma, nämligen att om vi närmar oss EG kommer allt ont att hända. Det är faktiskt lätt att varna och att ställa sig utanför när man inte är i majoritet och därmed inte heller behöver ta ansvar för vad som händer. För min del ser jag måhända detta på ett litet enkelt sätt. Men i stora drag ser jag det på följande sätt. EG formar faktiskt sin politik såsom EG själv vill. Vii Sverige kan inte göra något åt det. Det är de tolv EG-länderna som klarar ut det. Vad vi måste göra är att se till att vi ekonomiskt och i andra sammanhang inte kommer utanför, så att vi inte kan utveckla vårt svenska samhälle. Sverige kan ju inte vara en ö i det europeiska samarbetet. Det kan leda till att sysselsättningen i Sverige blir lägre, att industrin går sämre och att arbetslösheten blir högre, vad vet vi. Den här frågan diskuterades, som Gudrun Schyman sade, på 70-talet. Hon citerade och hänvisade till vad dåvarande statsminister Erlander sade. Han sade att medlemskap är omöjligt på grund av vår neutralitet. Dessa diskussioner ledde senare, herr talman, till ett frihandelsavtal. Sverige sökte detta samarbete med den Europeiska gemenskapen, som vi även nu är ute efter med de förbehåll som jag redan har redogjort för, men som är nödvändigt om vi i Sverige skall kunna klara oss. Det har gjorts anmärkningar om att frågan om medlemskap inte nu är aktuellt. Man kan naturligtvis diskutera sådana formuleringar. Men i det nuvarande arbetet som skall pågå fram till år 1992 är frågan om medlemskap inte aktuell. Inget land kommer att bli medlem i EG fram till år 1992. Österrike har sökt medlemskap men kommer inte att bli medlem före detta år. Och då är ju formuleringen riktig. Jag måste emellertid säga att jag inte heller tror att det är möjligt för Sverige att bli medlem efter 1992. Den situation som rådde på 70-talet har egentligen skärpts. Min fråga till Gudrun Schyman är alltså: Vad är alternativet? EG finns där, och vi har att söka ett så nära samarbete vi kan för att vårt land skall kunna klara sig i denna situation. Vi gör det med öppna ögon och med de förbehåll som jag har anfört. ”Utskottet gör emellertid nu bedömningen att det inte finns någon särskild grund för antagandet att en anpassning till EG:s regler skulle behöva innebära en sänkning av våra krav i olika avseenden, även om det ibland måste bli fråga om förändringar.” Utskottet slår vidare fast i ett annat sammanhang att anpassningen till EG syftar till att vi skall förbättra, vilket bör understrykas, våra levnadsvillkor, inte försämra dem. Herr talman! Jag vill säga några ord om droger, och främst alkoholpolitiken, vilken hör till socialpolitiken. När det gäller narkotika står EG redan inför vissa svårigheter, eftersom Holland med sin avvikande och liberala narkotikapolitik är medlem i EG. Ett öppnande ay gränserna mellan Holland och t.ex. Västtyskland, med dess betydligt hårdare narkotikapolitik, måste därför ske på ett varsamt sätt. Nu vet vi av erfarenhet att tull och polis kan stoppa endast en ringa del av den narkotikatrafik som förekommer. Detta gäller faktiskt även Sverige. Det hjälper alltså inte med den tulloch passkontroll som redan finns. Med detta vill jag ha sagt att det i detta sammanhang krävs särskilda insatser om man skall kunna tala om gränskontroll i detta avseende under alla omständigheter. Därefter övergår jag till att tala om den svenska alkoholpolitiken. Socialutskottet slog redan på min tid i utskottet fast att den svenska alkoholpolitiken inte får rubbas. Eftersom alkohol beskattas hårt, dvs. höga priser i konsumtionsbegränsande syfte, blir skattepolitiken en kardinalfråga. EG har emellertid redan slagit fast att man inte kan fatta beslut om medlemsländernas alkoholpolitik genom majoritetsbeslut i EG. Alkoholpolitiken är vidare först och främst en hälsofråga. Så långt man nu kan se kommer således Sveriges alkoholpolitik inte att behöva ändras. Men det är klart, herr talman, att det krävs en stark bevakning, och den av regeringen tillsatta kommittén kommer naturligtvis att följa denna fråga. Jag vet också att nykterhetsrörelsen för sin del har tillsatt en särskild kommitté som kommer att följa denna fråga. Jag utgår från att den svenska alkoholpolitiken, som har varit konsumtionsbegränsande, kommer att bestå oavsett hur Sveriges förhandlingar med EG kommer att gå.
Herr talman! Jag kan konstatera att Evert Svensson är ense med mig om att de sociala frågorna än så länge tillmätts en alldeles för liten betydelse. Det har vi från socialutskottets sida påtalat. Evert Svensson säger att man inom EG-samarbetet har uttalat att den sociala dimensionen numera skall få en mer framträdande roll. Men begreppet den sociala dimensionen betyder inte samma sak inom EG som här i Sverige. Det visade sig när socialutskottet fick en föredragning av den arbetsgrupp som arbetar med den sociala dimensionen. Inom denna grupp innebär den sociala dimensionen olika åtgärder för att göra arbetskraften rörlig. Den innebär inte alls socialpolitik i den mening som vi lägger in i begreppet. Detta har påtalats, och det kommer väl att påtalas igen. Det har säkert tillsatts någon arbetsgrupp om detta i hela den flora av arbetsgrupper som nu finns. Evert Svensson talade om medlemskap eller inte, och han lät ganska uppgiven när han undrade vad det fanns för alternativ. Det lät som en suck. Vi i vpk har pekat på alternativ, och vi har talat om ett alleuropeiskt samarbete. Det har vi fört fram i motioner och i reservationer. Också miljöpartiet har talat om detta. Vi säger att vi inte är emot samarbete, utan vi vill samarbeta över gränserna. Vi vill samarbeta med hela Europa, men vi vill inte låsa in oss i den begränsade del av Europa som tillhör NATO och som är en grupp av högt industrialiserade kapitalistiska länder som vilar på gamla koloniala lagrar och utifrån detta också uppför sig precis på ett sådant sätt internationellt. Vi vill inte vara med om att bygga in Sverige innanför dessa murar. Vi vill ha ett större perspektiv och ett längre tidsperspektiv. Vi ser Sveriges roll i världen som större. Vi tycker att vi helt enkelt har en större mission att fylla än att vara med i det europeiska monopolkapitalets sista suckar. Så enkelt är det. Om sedan Evert Svensson tror att man kan komma undan frågan om medlemskap, måste det vara någonting som baserar sig på tron inom socialdemokratin att man faktiskt kan rasera hela den materiella basen för vårt nationella oberoende, dvs. sälja ut den ekonomiska politiken, skattepolitiken och handelspolitiken och sedan hävda med bestämdhet att vi inte rör vår neutralitetspolitik. Men den vilar väl på någonting, eller hur? När den här basen inte längre finns kvar, vad gör vi då? Då står vi där. Detta är ett faktum som många har påtalat, ett faktum som även moderaterna inser. Sedan kan Evert Svensson säga att vi har två olika uppfattningar, men i det här avseendet är vi överens om att det helt klart är fråga om en politisk union som syftar till ett politiskt samarbete. Det har Carl Bildt också här talat om. Det är synd att han inte är kvar i kammaren, annars skulle vi ha kunnat föra diskussionen vidare.

Herr talman! Vår främsta handelspartner är ändå EG. Då är det klart att vi har stort behov av att ha kontakter med EG. Att ställa sig utanför kommer, såvitt jag förstår, att vara en omöjlighet för Sverige om vi vill utveckla vårt land som välfärdsstat. Sedan vill jag gärna säga — detta hade jag faktiskt antecknat i mitt manus, men tiden går fort när man står i talarstolen — att Europa ju är mer än tolv stater. Det sträcker sig från Ural till Atlanten. Vi har i Europa olika samarbetsformer med olika gränsdragningar. I ESK-processen, dvs. säkerhetskonferensen, var alla stater i den europeiska med plus Canada och USA. Europarådet omfattar 23 stater, EG 12 stater, EG plus EFTA 18 stater. Det är klart att vi vill, i den mån vi kan med tanke på att Sverige inte är medlem i EG, medverka till att det inte byggs upp en ekonomisk och även försvarspolitisk fästning i Europa, som man säger på vissa håll. Det finns självfallet länder utanför Europa också. Per Gahrton, som reser mycket i arabstaterna, vet mycket väl att de länderna helst skulle vilja söka medlemskap i EG, vilket de inte kan få. Men de söker därför i stället samarbete, för de vet vad som händer ifall de inte får samarbete med denna Prot. 1988/89:129 stora viktiga marknad. 6 juni 1989
Herr talman! Jag kan konstatera att Evert Svensson och jag tydligen har läst samma geografiböcker. Vi är överens om att EG inte är Europa, utan Europa är betydligt större. Evert Svensson säger att vår främsta handelspartner faktiskt är EG området. Det är sant, men vi kan bredda vårt register, och vpk säger just att det vore bra om vi gjorde det. Precis som Evert Svensson påpekade, finns det ju andra marknader att närma sig. Vi har dessutom en hemmamarknad som står för en stor del av våra varor och tjänster. Vpk anser att vi skall ha en kvalitativt god tillväxt, och för att få en sådan måste vi utveckla också hemmamarknaden. Vi kan inte stå utanför, säger Evert Svensson. Det har vpk heller aldrig påstått att vi skall göra. Vi skall samarbeta men inte underkasta oss. Vi skall inte samarbeta till vilket pris som helst och vems villkor som helst. Vi skall samarbeta som jämbördiga parter. Då skall vi samarbeta med både EG och andra länder. Vi vill inte ha någon ekonomisk fästning, och det vill inte Evert Svensson heller. Det är bra. Det finns många socialdemokrater som har insett att man håller på att bygga upp en fästning i Europa och som därför drar sig ur. Det finns många i fredsrörelsen, i miljöorganisationerna och kvinnorörelsen som har insett detta. Det finns en internationell rörelse mot EG av just det skälet. Jag tycker att det vore väldigt bra om fler socialdemokrater anslöt sig till denna.
Herr talman! Vi är glada, Gudrun Schyman, för våra möjligheter att samarbeta även med den andra delen av Europa. Jag kan berätta från Europarådet att fyra av länderna i Östeuropa kommer att få speciell gäststatus, nämligen Sovjet, Polen, Ungern och Jugoslavien. Det är en mycket fin öppning. Vi från svensk socialdemokrati har hela tiden haft våra blickar riktade på andra kontinenter. Vi sysslar med frågor om Sydafrika, Centralamerika, Mellanöstern och mycket annat. Men frågan är ju om ett EG-samarbete, så nära som det kan vara utan att vi behöver ge avkall på neutralitetspolitik eller gå in som medlem, hindrar nästa steg. Jo, säger Gudrun Schyman, vi skall ta emot allt, men samarbetet i fråga om industri och liknande med den som ligger närmast i Europa frågor skall vi hoppa över. Om jag har uppfattat det rätt, säger vpk nej till detta samarbete.

Herr talman! Har miljöpartiet någon samhällsteori? är titel på en uppsats som Per Gahrton har skrivit för en tid sedan. I denna ges en programförklaring som är intressant i dessa dagar med tanke på hur vissa av miljöpartiets 85 riksdagsmän agerade under debatten om utlänningslagen i onsdags. I dag har det varit lugnt på allmänhetens läktare. Men debatten är inte slut. I varje fall är det ett slags demonstration när ett tiotal representanter för de gröna i en följd skall stå i talarstolen. Självfallet är detta helt i sin demokratiska ordning, men en demonstration är det ändock. Jag skall be att få citera ett stycke ur uppsatsen: ”Miljöpartiets försök” — jag förmodar att det är försök att komma in i riksdagen — ”kan inte enbart bygga på att partiet har ett annorlunda politiskt program. Också arbetsmetoder i och utanför de politiska beslutsförsamlingarna måste vara annorlunda. Miljöpartiets aktioner i t.ex. riksdagen får inte syfta enbart till vissa lagändringar och anslagsbeslut. Minst lika viktigt är svallvågseffekter på människors tänkande och handlande. Det förutsätter aktionsformer som inte låter sig identifieras i etablerade kategorier. Makthavarna får aldrig känna sig säkra på var de har miljöpartiet. Ty Sveriges samhällskris är så djup att den endast kan botas genom chockterapi.” Vad menas? Vad är chockterapii detta sammanhang? Vad skall hända nästa gång? Av 48 reservationer till EG-betänkandet har miljöpartiet utarbetat 41. Till hälften av dessa har vänsterpartiet kommunisterna anslutit sig. Väger man in den mera principiellt utformade reservationen nr 1 av Bertil Måbrink, så står det ganska klart att det råder stora åsiktsskillnader mellan de fyra demokratiska partierna å ena sidan och vad man i dag och i EG-frågan skulle kunna kalla extremvänstern, isoleringsvänstern, eller kanske den extrema isoleringsvänstern å andra sidan. Än en gång - vad skall hända? Med vanliga demokratiska spelregler kan ju miljöpartiet inte nå framgång med sina reservationer. Vi har tidigare fått veta att för miljöpartiet kan den privata moralen sättas före den demokratiska beslutsprocessen. I onsdags kunde vi också med egna ögon se Per Gahrton och några andra miljöpartister applådera utomparlamentariska metoder. Per Gahrton är en skicklig debattör. Men hans debatteknik bygger ofta på glidande formuleringar. Genom att anföra olika citat pådyvlar han motståndaren en uppfattning som han, naturligtvis, avslutningsvis bestämt tar avstånd från. När han refererar motståndarens ställningstagande agerar han, tyvärr, inte alltid korrekt. Per Gahrton refererar bara det som passar in i hans ”aktionsformer som inte låter sig identifieras i etablerade kategorier”. Det är vad som står att läsa i den aktuella uppsatsen. Reservation 5 utgör ett exempel på denna gröna debatteknik. Det är Per Gahrton och Bertil Måbrink som står bakom reservationen. Först säger Per Gahrton — det är han som har utformat reservationen: ”I motion U560 föreslås en strategi för en stegvis anslutning av Sverige till EG. En tullunion och en anknytning till det europeiska valutasamarbetet anges som centrala inslag i denna anslutning. I yrkandet föreslås att Sverige bör ha närmare kontakter med EPS-samarbetet.” Ja, så står det alltså i Per Gahrtons reservation. Men Per Gahrton redovisar inte att vi moderater anser att kontakterna och förhandlingarna skall vara förutsättningslösa. Inget område skall vara undantaget när det gäller förhandlingar — något som vi har framhållit i både motion och reservation. Vidare bryr sig Per Gahrton inte om vad som menas med ”närmare kontakter med EPS-samarbetet”. Pås. 18 och 19i vår partimotion står det vad vi syftar till. Vad vi syftar till är Prot. 1988/89:129 ju just kontakter, diskussioner, information och kunskap. 6 juni 1989 Sedan börjar Per Gahrton tillämpa citattekniken. Det står i reservationen på s. 84 i EG-betänkandet: ”Motionärernas” — moderaternas — ”strategi tycks sammanfalla med EGs vitbok, paragraf 222: ”Liksom tullunionen måste föregå den ekonomiska integrationen så måste den ekonomiska integrationen föregå europeisk enhet. Vad denna vitbok föreslår är att Gemenskapen nu tar ett steg vidare på den väg som så klart är utlinjerad i Traktaten”.” Det är uppenbart att detta skall utläsas så, att EG-integrationen enligt vad moderaterna menar syftar till skapandet av en västeuropeisk politisk union. Så kommer en hänvisning till vad Västtysklands förbundskansler Helmut Kohl sade vid EG-toppmötet i juni 1988 i Hannover. Det nämns också att dennes företrädare Helmut Schmidt tidigare givit uttryck för en liknande uppfattning. Därefter hänvisas till vad presidenten i EG-parlamentet, Simone Veil, sade vid en EG-konferens i Älvsjö i november 1988: ”En del länder vill vara med i EG utan att ge upp sin nationellla suveränitet och sina särdrag. Det går inte, för EG ska bli en politisk union med gemensam utrikesoch försvarspolitik.” Uttalanden av ytterligare några personer — t.ex. Peter Ludlow, chef för Centre for European Policy Studies och den spanske EG-ambassadören i Bryssel — ingår i denna rad av citat. Avslutningsvis konstaterar Per Gahrton: ”Det är således uppenbart att den strategi som förordas i motion U560” — dvs. den moderata partimotionen — ”kommer att leda till svenskt medlemskap i en politisk union, något som skulle underminera den svenska neutralitetspolitiken och strida mot tidigare riksdagsbeslut. Utskottet” — miljöpartisterna — ”tar bestämt avstånd från en sådan strategi.” Med andra ord: Per Gahrton struntar i att redovisa motståndarens uppfattning i dess helhet. Huvudsaken är att det hela passar Per Gahrtons politiska syfte. Herr talman! Jag avstår från att ytterligare lägga ut texten i sakfrågan. Den uppfattning som vi i moderata samlingspartiet har i Europafrågan har tidigare i dag redovisats av Margaretha af Ugglas och Carl Bildt. Jag vill med detta inlägg bara markera att jag tar avstånd från vissa av Per Gahrtons och miljöpartiets argumentationsmetoder. Vad jag här har anfört är ett exempel på hur man bär sig åt. Som många har sagt fortsätter debatten om EG-frågorna, och säkerligen kommer den att präglas av ännu större intensitet. När dagens arbete här i kammaren inleddes med firandet av nationaldagen citerade talmannen en företrädare i ämbetet — dåvarande talmannen för bondeståndet — som någon gång hävdat att utan skiljaktigheter i sak kan det aldrig bli tillräckligt med upplysning i sakfrågan. Ja, det är så sant som det är sagt. Det är viktigt att debatterna, inte minst debatten i denna ödesfråga för svensken i gemen, blir så allsidiga, justa och konstruktiva som möjligt.

Herr talman! Att först läsa upp långa avsnitt från artiklar som jag har skrivit och sedan använda sin taletid till att läsa upp ur miljöpartiets reservationer tycks ha smittat av sig. På sätt och vis är det ganska trevligt. Men jag trodde att ni var missnöjda med att vi hade en hel del att säga. Nu läser ni själva innantill vad vi skriver i våra reservationer. Dessutom rör det sig, som sagt, om ganska långa avsnitt. Jag har faktiskt inte förstått vari citatförfalskningen skulle ligga. Vi kom med en mängd fakta om att EG håller på att utvecklas till en politisk union. Men jag tror att det är exakt vad Carl Bildt sade här tidigare i dag. Ett av hans huvudbudskap var ju att EG har politisk karaktär. Carl Bildt hänvisade till den strategi som moderaterna förordar, och han sade att han hoppades att det i framtiden skall bli möjligt med ett medlemskap. Jag har mycket svårt att se att det vi skriver i reservationen skulle vara en citatförfalskning. För den som anar minsta lilla oråd finns det en hel del annat material. Inte heller när det gäller vår syn på den politiska demokratin förstår jag vad det var som skulle vara förgripligt. Jag tänker då på citatet i min artikel. Där sägs ingenting annat än att vi tillämpar okonventionella metoder. Vi tillämpar inte olagliga metoder. Vi bryter inte mot några lagar — inte heller häri riksdagen. Vi bryter alltså inte mot riksdagens arbetsregler. Det vore oss främmande. Alla vet att det enda som hände i onsdags var att vi, när sammanträdet här hade ajournerats och plenum alltså icke pågick, tillät oss att spontant och oplanerat visa våra känslor inför innehållet i några engagerade människors uttalanden. Vi applåderar aldrig när någon på läktaren bryter mot ordningsreglerna. Jag trodde att det var fullständigt solklart. Den saken har vi klarat upp med talmannen. Inga tveksamheter kan återstå i det avseendet.
Herr talman! Jag måste säga att Alf Wennerfors inlägg var ett av de märkligaste inläggen i dagens debatt, och jag har hört ganska många anföranden, eftersom jag varit i kammaren heia dagen. Alf Wennerfors avslutar sitt anförande med att säga att han inte vill lägga ut texten i sakfrågan och att han vill ha en saklig och allsidig debatt. Dessutom skall debatten vara schyst. Men han talar över huvud taget inte om sakfrågan. Han recenserar olika partiers förhållningssätt och sätter etiketter på dem — det kan handla om demonstrationspolitik, extrem isoleringsvänster etc. Är det att föra en debatt om sakfrågan, Alf Wennerfors? Är det att föra en saklig och schyst debatt om vad EG-anpassningen får för konsekvenser för Sveriges politiska framtid? Sådana frågor ägnar vi oss åt i både våra motioner och reservationer. Ingenting av det som Alf Wennerfors berörde handlade om sakfrågan. Jag förstår inte med vilken rätt han över huvud taget recenserar det sätt på vilket vi andra uppträder och sätter etiketter på våra motioner och reservationer. Sådant är inte befrämjande för en saklig och schyst debatt, Alf Wennerfors!
Herr talman! Miljöpartiet skulle inte kunna nå framgång här i kammaren — så uppfattade jag Alf Wennerfors. Jag tycker nog att arbetet är ganska framgångsrikt. I sitt tal här i morse sade talmannen — och det har citerats några gånger — att genom att debatt uppstår utvecklas ett bredare kunnande. Vi tycker att vi bl.a. genom att vi har tillfälle att tala här i kammaren får fler och fler att inse att t.ex. EG-harmoniseringen har ett antal sidor och att alla inte är positiva. Genom att få kännedom om det kan Sverige bättre gardera sig mot allvarliga nackdelar. Ett exempel var, tycker jag, Evert Svenssons anförande här tidigare. Han började med att citera ett statsråd...
Herr talman! Jag ger nu exempel på att vi har varit framgångsrika här i kammaren.

Det är väl värdefullt att människor kan få del av den kunskapen, eftersom det var så litet debatt om EG-harmoniseringen innan beslut fattades här förra våren. Alf Wennerfors talar om att moderaterna vill ha förutsättningslösa förhandlingar, och han tror att miljöpartiet inte har observerat det. Men det har vi faktiskt gjort, och det skrämmer oss att man inte vill ha några ingångsförutsättningar. Samtidigt har många talare här i dag gjort klart att det finns vissa förutsättningar som måste uppfyllas, nämligen att väsentliga försämringar inte får äga rum på en rad viktiga områden — när det gäller hälsa, miljö, arbetsmiljö osv. Jag förstår alltså inte riktigt Alf Wennerfors anförande, herr talman.
Herr talman! Gudrun Schyman säger att mitt inlägg var det märkligaste anförande hon hade hört i dag. ”Tänka sig! Och så recenserar han andra också.” Det är ju precis vad Gudrun Schyman själv gör, eftersom hon säger att det var det märkligaste anförande hon hört i dag. Så vi är väl i samma båt, Gudrun Schyman. Jag tror att Per Gahrton missuppfattade mig litet om han fick uppfattningen att jag beskyllde honom eller reservationen för citatförfalskning. Det gjorde jag inte. Jag sade att tekniken är att genom citat pådyvla sin motståndare uppfattningar som andra står för. Om den intresserade ser efter vad som står i de här citaten, finner han att det är sådant som vi aldrig har fört fram, t.ex. vad Kohl sade i Hannover: ”Vårt mål är en europeisk union, och det inkluderar en ekonomisk och militär union med en europeisk centralbank och en europeisk valuta.” Det har inte Per Gahrton hört oss säga. Men man radar upp de här citaten efter Prot. 1988/89:129 varandra och säger att det här ”tycks sammanfalla”, och så småningom säger man att ”detta tar vi bestämt avstånd från”. Det är den argumentationstekniken som jag vänder mig mot. Och dessutom säger man inte att när det gäller hela det här samarbetet förutsätter vi faktiskt förutsättningslösa förhandlingar på varenda punkt. Inget område skall vara fritt från förhandlingar. Vi skall vara justa i debatten — det tycker jag att vi skall hålla på.
Herr talman! Jag får väl erkänna att det låg ett visst mått av recension i mitt inlägg också. Det som jag tyckte var märkligt med Alf Wennerfors inlägg var att det bara var recension från början till slut — och att han dessutom slutade med att säga att vi skulle ha en saklig debatt. Det fanns inte ett enda sakargument i hans anförande, och det tyckte jag var i grövsta laget. Man behöver naturligtvis inte trava citat på varandra, men det är ganska bra att se hur den internationella debatten går. Nu kommer jag alltså tillbaka till sakfrågan. I utskottsmajoritetens diskussion i betänkandet står det över huvud taget inte nämnt att det är fråga om en politisk union. Det står inte nämnt att det förs en internationell debatt om ett politiskt, säkerhetspolitiskt och militärpolitiskt samarbete. Eftersom det är en sådan brist i utskottets skrivning, måste man ju på något sätt tillföra utskottet denna information också i skrift. Att då göra det i form av en reservation är väl inte så dumt. Dessutom har vi anfört våra synpunkter flitigt här i debatten i dag. Nu skulle man inte behöva använda de där citaten längre. Vi som var här och lyssnade på Carl Bildt tidigare i dag behöver ju bara citera honom framöver. I hans inlägg stod det ju helt klart vad det är fråga om. Det är helt klart att det är en politisk union och att moderaternas linje är att förespråka ett inträde i denna politiska union, helst under 1990-talet. Syftet med den var att alla samhällen skulle komma i åtnjutande av de värderingar som vi har — och vi betydde då alltså moderata samlingspartiet. Det är därför som vi protesterar. Vi har ju olika värderingar i det här landet. Vi är inte med på att de värderingar som moderata samlingspartiet står för skall vara vägledande för hela Sveriges och hela svenska folkets utveckling.
Herr talman! Jag vet inte om den här debatten för så väldigt långt. Vi har noterat att moderaterna föreslår en strategi där man skall använda sig av tullunion, anknytning till det europeiska valutasamarbetet, EPS osv. Vi tycker att det verkar som om den strategin sammanfaller med EG-strategin för att skapa en politisk union. Sedan anger vi en rad argument för att detta är sannolikt. Ingen kan sväva i tvivelsmål om att det vi säger att Helmut Kohl har sagt just är citat från vad Helmut Kohl har sagt. Så får väl varje läskunnig läsare själv dra slutsatsen, om det verkar vara en rimlig eller orimlig argumentation från vår sida. Utskottets majoritet har uppenbarligen inte tyckt att den är rimlig, medan vi tycker att den är rimlig. Så är det väli det politiska arbetet ' Prot. 1988/89:129 att man gör olika värderingar. 6 juni 1989 Det centrala här är ju att Alf Wennerfors nu understryker att han inte beskyller oss för någon sorts citatförfalskning eller för ojusta metoder. Vi har olika bedömningar av resultaten av en viss politisk strategi. Konstigare är det inte, och det är ju det som hela debatten här handlar om.
Herr talman! Självfallet är det bra med citat, Gudrun Schyman. Det är alldeles utmärkt, och vi bör verkligen ta del av hur debatten går nere i Europa. Men det är fråga om det sätt på vilket man använder citaten i den politiska debatten här i kammaren; det var det jag vände mig emot. När Per Gahrton gjorde det här senaste påpekandet — varför kunde inte Per Gahrton nu, när det inte står i reservationen, medge att en mycket viktig del i vår strategi, i vårt sätt att se på det här samarbetet, är att det skall vara förutsättningslösa förhandlingar på varje punkt, på varje område?

Herr talman! I kölvattnet på regeringens EG-anpassning har ett nytt frälse sett dagens ljus. ”Lyft näsan över gränserna! Ni måste ha råd att skicka näringslivssekreterare till Bryssel, inte bara till Stockholm”, säger frälset världsvant. Men hur får man råd? Folkvalda i krisbygdskommuner, som av ideologiska skäl sagt nej eller som ännu inte vågat sig på att sälja ut sina vattenoch reningsverk, lyssnar förundrat på alla högljudda EG-profeters nyliberala tongångar. ”I 1982 års val gjorde vi upp med Ulf Adelsohns skräniga vita mås och Gösta Bohmans blå revolutionsromantik. Men i dag går Feldt och hans grabbar i spetsen för samma politik”, säger sorgsna och i många fall förkrossade socialdemokrater ute i landet. Först blir en s-märkt Volvoman kommunikationsminister. Sedan låter regeringen en direktör från Ericssonkoncernen ta över folkets järnväg. För en lön på över miljonen om året börjar han med att sälja ut SJ:s verkstäder till transnationella Asea Brown Boveri. F.d. SAS-direktörer och militärer ger order om att hälften av alla industrispår skall rivas upp. Antonia Ax:son Johnson kan i den fria konkurrensens namn roffa åt sig allt större bitar av kollektivtrafiken. Vägverket raggar sponsorer och vill dela upp vägnätet i rikemansoch fattigmansvägar. Just in time, för EG och PG! År 1985 var jag en av alla dem som med hjälp av Sven-Ove Hanssons debattbok stämplade moderata samlingspartiet för att de står till höger om den svenska neutraliteten, säger en gammal beläst kvinnoklubbist. I dag tvingas jag uppleva hur en socialdemokratisk regering i praktiken sprungit om den politiska högern i EG-spåret. Demokratin och självständigheten håller på att gröpas ur, säger hon upprört. Vad är det egentligen som är på gång i Sverige? Vad är det för mäktiga 91 krafter som pressar den socialdemokratiska regeringen att gå ”från lätt trav till marritt i sina EG-relationer”? Det senare är en träffande beskrivning från en som sett EG:s Brysselmaskineri inifrån. Jag skall återkomma till citatets ursprung. Sverige är redan halvvägs innanför EG:s murar, utropade en affärstidskrift triumferande för en tid sedan, när olika organ redan godkänt 88 av EG-vitbokens 131 då beslutade direktiv. Ytterligare ett trettiotal lagar och regler var på gång. Regeringen har därmed i många stycken forcerat anpassningen snabbare än vad EG-länderna själva har vågat sig på. Carl Bildts och Bengt Westerbergs modstulenhet är faktiskt befogad. De skulle aldrig ha klarat samma manöver i regeringsställning. Men så sväller också både den byråkratiska apparaten och dess tjänstemän. Oblygt skryter någon om att Sverige ”accepterats som EG-land” på olika områden. Kommunikationsområdet har av Sverige använts som en spjutspets in i integrationen. Det är ingen hemlighet. Därför har också de djärvaste uttalandena hörts från just kommunikationsdepartementet. Men runt om i landet växer det också upp privatoch regionplanekonsulter som svampar ur jorden. Dessa herrars internationella resvanor och frottering med EG-etablissemanget leder lätt till att de värnar om sin egen ekonomiska framtid. Liksom sina inflytelserika inspirationskällor i den mäktiga Round Table-klubben arbetar de för det nya Romarriket — ett Västeuropas förenta stater — där 350 miljoner människor skall kittlas med en mördande propagandaoch reklamapparat. Men det finns de som har genomskådat planerna också utanför detta parlament: ”Vakna! Det är snart 1992”, manar tidningen KommunAktuellt i sin senaste ledare om EG. Tidningen ser ”ett starkt kommunalt självstyre som en viktig motpol till den växande överstatliga centrala byråkratin i Bryssel.” En sådan motpol skulle kunna bli ett hälsosamt inslag i en folklig och internationell demokratiseringsprocess. Ja, den är helt enkelt nödvändig, som jag ser det, för att stoppa utförsäljningen av samhällets kollektiva nyttigheter. Till sitt förfogande har den övernationella EG-byråkratin den växande motsvarigheten på det nationella planet. I Sverige finns dessutom en skuggregering, som Gudrun Schyman talade om tidigare — ett EG-råd, med handplockade industrimagnater, fackförbundspampar, SAF och Industriförbundsrepresentanter. De behöver inte protokollföra sina diskussioner. Överläggningarnas innehåll är hemligt, som så mycket annat som gäller planerna på att sälja ut Sveriges oberoende. Vi kan därför vara säkra på att landets storfinansdominerade extraregering inte är overksam när det gäller att stärka bindningarna till EG-blocket. Vad är det som har skett bakom de internationella kulisserna under de senaste åren? Herr talman! Låt mig ta exemplen från ett enda års händelser på EG-arenan. Det gäller år 1983. Jag tänker börja med ett stycke ur Sven-Ove Hanssons bok Till höger om neutraliteten. Jag har skrivit upp vad Carl Bildt har sagt tidigare i debatten, och jag tror att det är nästan ordagrant: Det finns personer som aldrig har varit i närheten av en seriös neutralitetspolitik. Kom ihåg de orden och lyssna på citatet ur Sven-Ove Hanssons bok: ”Den 24 juni 1983 deltog Ulf Adelsohn i ett möte i London med Prot. 1988/89:129 konservativa ledare från hela världen. Vid mötet bildades en konservativ 6 juni 1989 international, Internationella demokratiska unionen . En av mötesdeltagarna var USA:s vicepresident George Bush. De närvarande representanterna för EDU, det europeiska konservativa förbundet, passade på tillfället att anta ett program med namnet ”De euroamerikanska relationerna”. Programmet var utarbetat av en arbetsgrupp där Anders Björck representerade det svenska partiet. — — — Programmets huvudtes är att banden mellan USA och Västeuropa måste stärkas. Vidare kräver de svenska moderaterna och deras broderpartier att NATO-länderna i Västeuropa ska satsa mer pengar på militära ändamål: —-—-- Här krävs alltså att EG ska öka sitt samarbete inom utrikesoch säkerhetspolitiken.” Sven-Ove Hansson konstaterar att moderaternas partiprogram i Sverige intar en ståndpunkt som knappast går att förena med de här citerade löftena gentemot EG och NATO. Jag vill tillägga att Margaretha af Ugglas, Carl Bildts och kanske även Alf Wennerfors tal här i dag, på Sveriges nationaldag, inte heller andas riktigt samma högerextremism som de program som Sven-Ove Hansson beskriver i Till höger om neutraliteten, även om Carl Bildt i sitt tal i dag har gått längre än moderaterna tidigare har gjort på den inrikespolitiska arenan. Jag vill fråga: Betyder det att moderaterna helt har frångått IDU:s och EDU:s programskrifter, eller står ni för en linje i Sverige och en annan när ni besöker London, Paris eller Bryssel? Det vore bra om några av de moderater som finns i kammaren och som lyssnar nu kunde svara på den viktiga frågan. Herr talman! Att den politiska högerns moderata gren i Sverige försökt tiga ihjäl Hanssons debattbok förstår var och en. Men att hans mer upphöjda partivänner valde att ligga lika lågt i ämnet så snart valet 1985 var över, det föreföll länge som en gåta för många inom vänstern. Förklaringen är kanske ganska enkel. ”Elefanten” Hansson visste antagligen inte om att han trampat in i den socialdemokratiska porslinsbutiken för utrikes affärer. Olika regeringsmän hade redan inlett det västliga samarbetet för att anpassa Sverige till EG och det transnationella kapitalets krav. Också moderaterna måste ha tagits på sängen. Vad var det som hade inträffat? År 1983, i samma veva som de 12 största elektronikföretagen pressade | fram EG:s ESPRIT-beslut, föddes Davignons skötebarn, Gyllenhammars Round Table Group. Denna industriella påtryckargrupp tog till sin uppgift att med stor nit visa ländernas finansoch industriministrar var skåpen i framtiden skulle stå. Kjell-Olof Feldt, den svenske finansministern, var en av | de första att nappa på rundabordsgruppens projektplaner. ESPRIT erbjuder de 12 stora informationsteknologiföretagen billiga möjligheter till inblick i den samlade industriella forskningsoch utvecklingsbilden i Västeuropa. De stora företagen har därmed goda möjligheter att suga ut de små — the same procedure as every year — herr talman! EG:s forskningspolitik är oftast en förtäckt industripolitik och t.o.m. en förtäckt försvarspolitik. Industripolitiken behöver i sin tur en lukrativ bas. EG:s politiska kommitté föreslog därför att Västeuropa skall skapa en militär marknad som kan fungera som ett ”byggblock” i EG:s allmänna industripoli 93 tik. Jag vill fråga om Stig Alemyr, som jag såg här alldeles nyss, och Evert Svensson bestrider att det inom EG och på toppnivå har fattats sådana här beslut. Hösten 1983 ställde EG-parlamentet snällt upp på en rapport om vapenanskaffning och vapenexport. Få vågar hävda att detta är en fråga om att välja antingen atlantisk eller europeisk integration. Som Björn Hagelin påpekar i ”Kulorna rullar”, gäller det i stället båda samtidigt. Herr talman! EG:s FoU-strateger är verkligen inga fredsduvor. Stålladyn, fru Thatcher, är beryktad för många politiska ting. Hennes EG-aktion riktad mot Sverige 1982-1983 är däremot inte så omtalad som den förtjänar. Fram till dess hade Sveriges relationer till EG varit ganska okomplicerade genom frihandelsavtalet, vilket tillät samma fördelar som tillerkändes medlemsländerna, utan att Sverige formellt är medlem. Därför gick snart djungeltelegrafen varm i de diplomatiska kretsarna. Det handlar om EG, Sverige och informationsteknologin, dvs. just det ämne som vpk skrivit en särskild motion om. England klagade över att inte ha fått någon extra valuta för sina EG-insatser, medan Sverige ansågs som privilegierat i utvecklingsprogram som t.ex. Cost. EG vidarebefordrade kritiken via diplomatiska kanaler. Den svenska rädsla som därmed utlöstes har träffande beskrivits av den f.d. arbetsmiljöattachén vid den svenska EG-delegationen i Bryssel, professor Jan Kronlund. Han berättar att den svenska regeringen snabbt visade upp en ”villig att betala-attityd”, dvs. att i olika former av samarbetet med EG vara beredd att bjuda på vad Sverige har av kunnande. Herr talman! Det var då Sverige, för att slippa diskutera medlemskap, enligt Kronlund gick över ”från lätt trav till begynnande marritt” i sina EG-relationer. Dåvarande statsministern liksom arbetsmarknadsministern ilade till Bryssel för att lämna lojalitetsförklaringar. Undersåtlighet av det här slaget verkar sedan dess mer regel än undantag. Förklaringen finns i exportindustrins allt starkare maktpositioner och inflytande över regeringspolitiken. Sverige har en överdimensionerad export och import till och från EG, såsom flera talare här har berört. Men detta beroende på de stora bolagets villkor är ödesdigert men däremot inte ödesbundet utan kommer av politiska beslut. Därför är det ur svensk synvinkel inte bara pinsamt — det är alarmerande att regeringen vägrar att diskutera annat än i ytliga eller dubbeltydiga termer. Den generella linjen är att skrämma opinionen med antaganden om vilka svårigheter som väntar ”näringslivet”, om vi inte följer EG-blockets diktat. Den outtalade tanken bakom är att det som är bra för svensk bilindustri, Ericssons och Elektrolux och andra transnationella företag är bra för alla företag, regioner och människor. Varför vägrar regeringen att tala klarspråk om den ekonomiska EG integrationens politiska karaktär? Varför vill regeringen inte ens prestera en kritisk analys av anpassningens följder för Sveriges utveckling och oberoende som nation? Och, herr talman, varför anstränger sig utrikesutskottet inte alls att i sitt betänkande beröra dessa frågor efter åratal av kritik mot denna ytlighet? I ett enstaka utfall av bekännelselusta lät Carl Johan Åberg till en början medborgarna veta att Sverige och dess folk har att genomlida en ”smärtsam” omställning i EG-processen. Är det vårt lands sviktande suveränitet som plågar Åberg? Har regeringen trots allt farhågor inför samarbetet med EG:s Prot. 1988/89:129 militärindustriella blockforskning, som ju redan är på gång? 6 juni 1989 Tyvärr finns det inte mycket som tyder på det, herr talman. Det finns en Sverige och den väst: passus på några rader, en kommentar till en av vpk:s motioner, där kd 3 i É = europeiska integrautrikesutskottet t.o.m. lämnar frågan öppen om hur långt försvarsdeparteören mentet kan gå i sin integration. Jag tycker att detta är mycket anmärkningsvärt, och jag skulle vilja be Stig Alemyr litet grand utveckla de tankar som knappt är påbörjade i betänkandet. Herr talman! Med detta vill jag avsluta mitt tal, och jag ber att få yrka bifall till samtliga reservationer som vpk signerat i utrikesutskottets betänkande.

Herr talman! Det är i den framtida skattepolitiken som EG-anpassningen tydliggörs. Jag har haft nöjet att arbeta med den i KIS-utredningen om de indirekta skatterna. Motivet för att den kommittén tillsattes var att den skulle medverka till att förstärka landets ekonomiska tillväxt, underlätta anpassning till EG och skrapa ihop pengar till den marginalskattesänkning och den förändring av skattesystemet som vi står inför och där man vill sänka marginalskatten för de rika och ta från de fattiga. Det väsentliga syftet var att göra de indirekta skatterna EG-konforma. Man har ansträngt sig mycket och nått mycket goda resultat. Bl.a. föreslår man att konst, kultur och TV skall momsbeläggas. Det är ganska fantastiskt att på detta sätt göra någonting, som borde kunna vara tillgängligt för de allra flesta, dyrare. Eftersom moms är avdragsgill för företagen blir det i det långa loppet så, att vi kommer att få en företagssponsrad och företagskontrollerad kultur. Var det meningen med en EG-anpassning? Vii miljöpartiet har sagt definitivt nej till sådana äventyrligheter. För ca 20 år sedan talade vi här i landet för en folkets kultur. Med en EG-anpassning står vi inför det fantastiska fenomenet en företagens kultur. Det är en skrämmande utveckling som vi ser. På samma sätt vill man momsbelägga våra dagstidningar. Vad innebär det? Jo, att de blir väsentligt mycket dyrare. Det gör att väldigt många människor uppenbarligen inte kommer att ha råd att köpa tidningar. Tidningar är ju ändå en del av vårt demokratiska system, som är mycket viktig för att sprida information och debatt. Genom en momsbeläggning kommer man att försvåra detta. Med all säkerhet kommer dessutom ett antal tidningar i landet att upphöra. Det är precis tvärtemot vad vi i miljöpartiet önskar. Vi anser att det är viktigt med mångfald. Många röster skall höras i den demokratiska debatten. Vi ser här ett system som är i grunden antisocialt, antikulturellt och antidemokratiskt — en mycket märklig utveckling. I fråga om energipolitiken vill man lägga moms på energi. Det innebär att vi får en ökad användning av fossila bränslen och elkraft. Vi kommer att få minskad användning av de inhemska förnybara energislagen. Man vill lägga moms på persontransporter. De uträkningar som man har gjort visar att det kommer att leda till att tågåkandet minskar, att 95 Prot. 1988/89:129 kollektivtrafiken minskar. Allt sammantaget innebär att vi kommer att få ökad användning av fossila bränslen i Sverige. Det leder obönhörligen till ökade koldioxidutsläpp, ökade kväveoxidutsläpp — allt i strid mot de beslut som fattades i den svenska riksdagen för ungefär ett år sedan. Samordningssträvanden får sociala snedvridningseffekter, beroende på att en stor del av energiskatterna kommer att betalas direkt av medborgarna i och med att företagen får lov att skriva av momsen. Vi kommer alltså att speciellt gynna exportindustrin, och vi kommer att speciellt gynna energiintensiv industri, eftersom man vägrar att minska storförbrukarsubventionen. Den vill vi i miljöpartiet de gröna skall avvecklas inom fem år. I det framtida skattesystemet, som det nu avspeglar sig, ser vi väldigt tydligt vad det är för sorts samhälle som socialdemokrater, moderater och folkpartister vill driva oss in i. Vi förskräcks över detta. Vi gläds över att det nu växer fram ett allt större folkligt motstånd mot denna långsiktiga framtidstragedi.